Herr talman! Jag tycker bara att det vore naturligast att Ingrid Sundberg, som har ett aktuellt fall, som har tillgång till protokoll från kulturnämnden osv., talar med den kommunen och den kulturnämnden om vilka skäl de hade. Det vore det enklaste sättet att få besked om deras synpunkter.
Herr talman! Det har också gjorts, om än inte av mig personligen. Resultatet av detta har blivit att man från kulturnämndens sida i efterhand försökt negligera den negativa inställning man tidigare haft.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vad regeringen avser att göra för att snarast få till stånd en lösning vad gäller utställningsersättningen till konstnärerna. Inledningsvis vill jag erinra om att staten år 1978 träffade ett huvudavtal med konstnärernas organisationer om utställningsersättning vid utställningar som anordnas av statliga institutioner och de statsfinansierade stiftelserna Riksutställningar och Svenska institutet. Detta avtal har därefter kompletterats tre gånger med avtal om höjda grundbelopp för utställningsersättningen. Enligt vad jag erfarit betalar f. n. ett tjugotal kommuner utställningsersättning medan sådan ersättning förekommer mer sporadiskt vid utställningar anordnade av föreningar och andra enskilda arrangörer. Frågan i vad mån och i vilka former staten skall medverka till att principen om utställningsersättning tillämpas mer generellt i vårt land har, som Eva Hjelmström mycket riktigt påpekar, utretts och diskuterats under lång tid. Statens kulturråd lämnade redan år 1979 förslag till utformning av ett statligt stöd med detta syfte. Alternativa förslag har sedermera presenterats av Sveriges konstföreningars riksförbund och Konstnärernas riksorganisation. Överläggningar om utställningskostnaderna har även ägt rum mellan dessa organisationer och Svenska kommunförbundet. Svårigheterna med den föreslagna utställningsersättningen har varit att finna en finansieringsoch fördelningsform som alla berörda parter accepterar. Något väl förankrat förslag om utställningsersättning föreligger inte i dag, men diskussioner pågår inom kulturrådet.
Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på min fråga. Vi är uppenbarligen överens om att detta med utställningsersättningen är en följetong och en dålig sådan. Vid ett flertal tillfällen sedan jag kom in i riksdagen har jag personligen aktualiserat utställningsersättningen under såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar. Visst har det gjorts framsteg, som också nämns i svaret. Staten har gjort vissa insatser, men de är små i förhållande till behoven. Jag tror att Bengt Göransson och jag också är överens om att bildkonsten — för det är den som ytterst drabbas i dag — är otroligt utsatt och att detta inte bara är en kulturpolitisk fråga utan också har dimensioner utanför kulturpolitiken. Jag menar att bildkonsten är en väsentlig del av vår vardag och vår totala livsmiljö. Bildkonstnärerna kan bidra till att bostadsområdena blir bra utformade, att barnen och ungdomarna får en förankring och känner sig hemma i sin omgivning. De ger oss kort sagt oersättliga värden. Vi kommer senare att ta upp frågan om enprocentsmålet, men just i dag diskuterar vi olika former av utställningsersättning. Vi har ju sedan starten lagt fram åtminstone fyra förslag till olika former — Bengt Göransson nämner bara ett. Han säger i sitt svar: ”Svårigheterna med den föreslagna utställningsersättningen har varit att finna en finansieringsoch fördelningsform som alla berörda parter accepterar. Något väl förankrat förslag om utställningsersättning föreligger inte i dag.” Jag tycker att Bengt Göransson här gömmer sig bakom samma motiveringar som man fått höra år efter år, nämligen att något väl förankrat förslag inte föreligger. Det finns flera förslag. Det finns t.o.m. förslag som de flesta inblandade parter nu är överens om. Det är inte kulturrådet som skall komma till skott i det här fallet, utan det är departementet och kulturministern. Jag talade så sent som i går med representanter för kulturrådet och de berörda konstnärsorganisationerna, och de hade faktiskt väntat sig ett mera positivt besked. Flera kommuner ligger och avvaktar och vill gå in och göra någonting. Det senaste förslaget som lagts fram skulle kosta staten väldigt litet att genomföra, men innebära oerhört mycket för konstnärerna och deras organisationer.
Herr talman! Eva Hjelmström nämner bildkonstens betydelse bl.a. när det gäller att skapa goda offentliga miljöer. Jag vill då erinra om att vi genom riksdagsbeslut på grundval av årets budgetproposition faktiskt möjliggjort att den statliga konstinköpsverksamheten kan tillgodose det i detta sammanhang klassiska enprocentsmålet. Beträffande utställningsersättningen till konstnärer finns det alltså en överenskommelse som reglerar ersättningen för sådana utställningar som statliga organ arrangerar. Vad det är fråga om är ersättning för kommunala utställningar. Det är riktigt att det i fjol lades fram ett förslag där konstnärsorganisationerna och Sveriges konstföreningars riksförbund hade träffat en överenskommelse med Svenska kommunförbundet som gällde under vilka förutsättningar staten borde bidra till att betala utställningsersättningar. Men detta är faktiskt inte helt okomplicerat, eftersom en anslagsgivning från staten för ett sådant här ändamål i realiteten, enligt det presenterade förslaget, skulle innebära att staten — regering och riksdag — ytterst bestämde den kommunala utställningsvolymen. Om det är så att många kommuner har detta intresse att lämna ersättning, så är de faktiskt oförhindrade att ersätta konstnärerna för deras utställningar. Den möjligheten har kommunerna alltså i dag. Det man diskuterar och vill finna en formel för är hur staten skall ersätta utställningar som anordnas av konstföreningar och andra i kommunala lokaler. Detta är faktiskt ganska komplicerat. Vi diskuterar saken med konstnärsorganisationerna, med kulturrådet och med andra berörda.
Herr talman! Jag är medveten om att det har träffats ett avtal, och det nämnde jag också inledningsvis. Men den stora frågan kvarstår fortfarande. Där finns ju nu ett kompromissförslag som man i stort sett är överens om och som inte skulle kosta särskilt mycket att genomföra. Jag medger att även det förslaget har sina brister, men det innebär åtminstone ett första steg på vägen för att man skall komma till skott, som jag sade tidigare. Det skulle kosta staten väldigt litet, men det skulle innebära oerhört mycket för de konstnärer det gäller. Jag skulle vilja ställa den fråga till Bengt Göransson som jag en gång — jag tror det var 1978 — ställde till Jan-Erik Wikström: När kommer ett förslag att läggas? Hur länge skall konstnärerna behöva vänta? Jag noterar att Bengt Göransson nu inte skyller ifrån sig och hänvisar till kulturrådet utan medger att också departementet kan komma att göra någonting inom en snar framtid —- förhoppningsvis.
Herr talman! Kulturrådet är ju det statliga organet för åtgärder och utredningar på kulturområdet. Det är alltså kulturrådet som är det naturliga organet för att bereda den här frågan. Kostnadskonsekvensen är inte så marginell som Eva Hjelmström tycks tro. Skulle man för utställningsersättning i kommunala lokaler följa normerna för den statliga ersättningen, så skulle ersättningsbeloppet ligga mellan 15 och 16 milj.kr., och det är i detta sammanhang faktiskt en mycket betydande kostnad.
Herr talman! Jag tycker det är litet av undanflykter från kulturministern. Kulturrådet har ju berett frågan. Det finns en rad olika förslag. Men har icke regeringen ett visst ansvar, och bör icke regeringen ta ställning till frågan om utställningsersättning? Det är klart att kulturrådet kan sitta och bereda frågan — förutom nu de fyra förslag som lagts fram — ytterligare ett antal år. Men, som det skrivs i KRO:s tidning, kanske det inte finns några bildkonstnärer kvar och någonting att utreda.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att det ekonomiskt mycket känsliga kulturområdet skall skyddas från pålagor av olika slag som kan medföra att meningen med de kulturpolitiska målen urholkas. Det finns en rad exempel på särregler för kulturområdet i olika statliga regelsystem. Ett sådant är de särskilda posttaxorna för böcker och tidskrifter, ett annat är möjligheten att ge tullfrihet för filmer som används av kulturella sammanslutningar i deras kulturverksamhet. Också i fråga om mervärdeskatten finns undantag i fråga om filmvisning och försäljning av bildkonst. Det är emellertid inte möjligt att genom särregler av detta slag helt undvika att statliga regleringar utanför kulturområdet påverkar kultursektorn kostnadsmässigt. Detta är ett bland flera motiv för att ge kulturlivet ett direkt stöd över statsbudgeten.

Herr talman! Jag tackar Bengt Göransson för svaret på min fråga, men jag tycker att svaret är synnerligen tunt. Dessutom tycker jag att Bengt " Göransson undviker de aktualiserade frågeställningarna, som Bengt Göransson ändå inte kan vara omedveten om. Det är ju så att staten, i det här fallet på kulturområdet, ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra. Bengt Göransson räknade upp i sitt svar de särskilda posttaxorna för böcker och tidskrifter. Där är det ju ett faktum att portohöjningarna har drabbat inte minst de mindre tidskriftsförlagen. Att ta detta som ett exempel är litet väl magstarkt. Och än värre är det i fråga om tullfrihet för filmer som används av kulturella sammanslutningar. Det var just detta som föranledde min fråga. Det var nämligen så att det anordnades tillfälliga kulturfilmfestivaler med Fassbinderfilmer och latinamerikanska filmer. Då slog alltså tullen i Malmö till och ålade dessa både moms, tull och litet annat, vilket gjorde att hela det bidrag som man fått för arrangemangen åts upp. Uppenbarligen finns det ingen generell paragraf som kulturarbetarna i det här fallet kan lita sig till. Därför har t.ex. Göteborgs kommun överklagat till generaltullstyrelsen. Men det är bara ett kortsiktigt arrangemang. Vi behöver bestämda regler för den här typen av kulturella evenemang. Sedan talar kulturministern om bildkonsten. Efter det att jag ställt denna fråga gjordes jag i konstnärshuset i förra veckan uppmärksam på vad tullen i Töcksfors gjort. Jag vet inte om kulturministern har sett utställningen av Franz Widerberg, en av Norges mest kända konstnärer. Han ställde ut på konstnärshuset. Men tullen slog till och beslagtog alla de böcker han hade med sig i anslutning till vernissagen. Han riskerar nu t.o.m. åtal för smuggling. Jag vill med anledning härav fråga Bengt Göransson om han är beredd att gå in och verka för att det inte blir ett lapptäcke av små åtgärder där man pytsar ut när det väl hänt någonting, utan ser till att kulturen får de pengar den förtjänar utan att drabbas av den här typen av åtgärder.
Herr talman! Jag är medveten om att mitt svar föredrogs hastigt — vi har många frågor denna eftermiddag. Jag beklagar om Eva Hjelmström inte noterade vad jag faktiskt sade i mitt svar om de kulturella sammanslutningarna som kunde få tullfrihet för filmer som används i deras kulturverksamhet. Detta är i själva verket den fasta regel som gäller, och tillämpad borde den ge kulturella sammanslutningar tullfrihet. Regeln är faktiskt sådan. Det som inträffade i det aktuella fallet var att den organisation som anordnade det hela av tullen inte bedömdes som kulturell eller tillräckligt kulturell. Jag är övertygad om att en prövning i högre instans kommer att återställa denna organisations kulturella status. Sedan har jag tyvärr ingen möjlighet att diskutera vad tullen i Töcksfors har gjort. Jag har inte haft möjlighet att granska detta under förberedelserna inom detta frågesvar. Jag utgår emellertid från att man på vanligt sätt har tillämpat regeln efter en tolkning. Vi har faktiskt en säkerhetsventil i det att tolkningen kan överklagas.
Herr talman! En säkerhetsventil i att tolkningen kan överklagas gör inte den här typen av kulturarrangörer lyckligare. När man arrangerar någon kulturverksamhet, som t.ex. en vernissage med en av Norges mest kända konstnärer, vill man snarare ha en säkerhet i att denne verkligen får passera tullen. Man vill inte behöva jobba i dagar på att överklaga och försöka få loss hans vernissageböcker osv. Detsamma gäller faktiskt filmfestivalerna. Det sitter kanske en byråkrat någonstans och bedömer, och det är inte tillräckligt. Vi måste ha fasta regler och bestämmelser här. Den norske konstnären i det senaste fallet har turnerat över hela Europa utan att någonsin drabbas av några bekymmer. Men när han kommer till Sverige finns inga fasta regler, utan då gäller säkerhetsventilen att man kan överklaga. Man kan fråga sig vart det nordiska samarbetet tar vägen om det skall vara på det här sättet — ja, inte bara det nordiska utan kultursamarbete över huvud taget. Til syvende og sidst kvarstår faktiskt frågan: Är det rimligt att kulturen på detta sätt drabbas av andra bestämmelser än dem som gäller på kulturområdet?
Herr talman! Eva Hjelmström är starkt indignerad över att tillämpningen av reglerna går att överklaga. Jag tycker att det är bra att man kan göra det. Jag förmodar att det samhällsskick som föresvävar Eva Hjelmström är det där man en gång för alla fastlägger regler för allting och i fortsättningen aldrig behöver fundera över hur någonting skall vara. Jag tycker att det är bra att man kan korrigera tullens tvivelaktiga tillämpning av en regel. Jag tycker det är bra att man kan använda sunt förnuft och konstatera att Folkets Bio möjligen sysslar med filmkulturell verksamhet. Jag är beredd att på min kant medverka till att tullbestämmelserna i fortsättningen inte tillämpas på detta sätt. Men för den skull tycker jag inte att man skall utgå från att tullen från början alltid måste ha den slutliga lagregeln. Det vore faktiskt inte så bra om vi aldrig kunde korrigera våra misstag.
Herr talman! Jag är inte starkt indignerad över att regler kan överklagas. Vad jag är starkt indignerad över är att reglerna är som de är, att de är så luddiga att Folkets Bio, Göteborgs kommun, Konstnärshuset och liknande skall behöva drabbas av något sådant här. Vore det inte enklare att ha bestämda regler från början? Jag är tacksam för att Bengt Göransson ger beskedet att han skall medverka till att sådant här inte skall behöva ske i fortsättningen. Även om beslut kan överklagas, föreligger det oklarheter. Det är kanske många som inte vågar sig på sådana här arrangemang därför att de inte vet om ärendet kommer att malas genom byråkratikvarnen i en lång process, som tar tid och kostar pengar.

Herr talman! Per Unckel har ställt frågor till utbildningsministern om möjligheterna att i skolan anordna vissa aktiviteter som inte är helt kostnadsfria för eleverna. Frågorna får antas gälla både grundskolan och gymnasieskolan. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara dem. Frågor om elevers kostnader för skolans undervisning ses f. n. över inom utbildningsdepartementet inom ramen för en översyn av skollagen. Jag räknar med att kunna återkomma till de frågor som Per Unckel tagit upp i samband med förslag till riksdagen om en ny skollag. Jag vill dock redan nu allmänt framhålla följande. I skollagen och anslutande författningar finns bestämmelser om att undervisning i grundskolan och gymnasieskolan skall vara kostnadsfri för eleverna. Detta bör enligt min mening inte utesluta att skolan anordnar någon enstaka för eleverna frivillig aktivitet, som innebär att eleverna får betala ett mindre belopp eller göra en arbetsinsats i en basar eller motsvarande. Man måste dock ta hänsyn till att elever och föräldrar kan känna ett tryck att ställa upp, även om aktiviteten är frivillig. Skolan måste därför vara återhållsam med sådana aktiviteter, i synnerhet om någon ställer sig negativ eller tveksam.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på mina frågor. Som framgår av den text som föregår frågorna är det två fall som har aktualiserat den, nämligen ett i Växjö och ett i Västerås. I Växjöfallet handlar det om en skolresa till England för elever som hade jobbat ihop ungefär två tredjedelar av kostnaden genom basarer och annan dylik verksamhet. Föräldrarna hade ställt upp med den resterande tredjedelen. Då hamnade plötsligt dessa elever, som hade jobbat i åratal för att förverkliga denna idé, i den situationen att skolstyrelsen sade nej, med hänvisning till gällande lagstiftning. Senare lyckades skolstyrelsen likväl gå runt gällande lagstiftning, och Englandsresan kommer nu till stånd. Men situationen som sådan är barock. Elever som har jobbat och slitit för att förverkliga en dröm ställs plötsligt inför den överhängande risken att de har jobbat förgäves. Min fråga till statsrådet Göransson blir efter hans svar: Kan vi förvänta oss att, inom ramen för den översyn som statsrådet nu aviserade, den typ av lägerskolor som Växjöfallet är exempel på kommer att bli tillåtna i framtiden? Jag tror att skolan, elever och föräldrar skulle välkomna ett positivt besked. Det andra fallet handlar om situationen i Västerås. Där har man tolkat gällande bestämmelser så, att eleverna under t.ex. friluftsdagar inte får erbjudas avgiftsbelagda aktiviteter, även om skolan samtidigt erbjuder avgiftsfria alternativ för dem som så önskar. När detta beslut, efter stor debatt, togs i kommunfullmäktige i Västerås utropade en av Bengt Göranssons partikamrater att hon var glad för det kloka beslutet. Det innebar visserligen mindre valfrihet, men i gengäld mer jämlikhet. Äntligen skulle nu också idrotten bli jämlik. Som jag tolkar det svar statsrådet här har givit är han beredd att säga: På friluftsdagar skall faktiskt få erbjudas t.ex. alternativet ridning eller slalom åkning, även om eleven får lägga en slant emellan för liftkortet eller ridlektionen, under förutsättning att något annat alternativ samtidigt erbjuds. Jag vore tacksam om statsrådet kunde bekräfta denna tolkning av hans svar.

Herr talman! Per Unckel frågar om resultatet av en översyn och beredning i regeringen kan bli ett förslag som innebär att viss typ av lägerskolor — noga preciserat när det gäller utsträckning i tiden, förmodar jag — skall kunna tillåtas framöver. Vitsen med varje översyn är naturligtvis att man skall pröva frågorna, och jag har ingen anledning att på förhand ta ställning till vilket resultat en översyn kan komma fram till. Jag tycker bara att det är viktigt att man i sådana här frågor — det må gälla exempel från Västerås eller från Växjö — har tillräckligt mycket spelrum för att kunna använda sunt förnuft. Man skall enligt min uppfattning våga förutsätta att folk ute i kommunerna faktiskt har det.

Herr talman! Jag begär inte av statsrådet Göransson att han skall utlova att lägerskolor under alla omständigheter kommer att bli tillåtna i framtiden. Vad jag har begärt av honom är möjligen en utförligare förklaring huruvida han anser det rimligt att överväga att faktiskt göra någonting åt den typ av barocka situationer som höll på att uppstå i Växjö. I Västerås är bekymret att nuvarande regler uppenbarligen inte ger tillräckligt utrymme åt det sunda förnuft som också jag tycker bör få vägleda skolans arbete.

Är det sunt förnuft, Bengt Göransson, att vägra elever med sådana intressen att utöva dem, samtidigt som man ger elever med andra intressen möjlighet att utan erläggande av en enda krona fullfölja sina ambitioner?
Herr talman! Jag observerar att Per Unckel nu inte bara begär att jag skall uttala mig om och kraftfullt ingripa mot det som händer och har hänt, utan också göra någonting åt det som höll på att hända. Det var en ny variant. Den ställer nya och oväntade krav på regeringen. Vi delar uppfattningen att man skall handha sådana här frågor med förnuft. Men jag tycker det är beklagligt att Per Unckel, som ju i många andra sammanhang säger sig förespråka individuell valfrihet, i det här sammanhanget uppträder som en rigid ”regelgubbe”, som kräver att man till varje pris skall ha fasta regler och göra uttalanden om varenda företeelse som kan dyka upp. Jag avstår från att uttala mig om huruvida man i den enskilda orten har handlat med sunt förnuft. Jag utgår ifrån att det finns tillräckligt mycket av omdöme och klokskap i det svenska samhället för att man på ort och ställe skall kunna föra en diskussion som leder till en god lösning.

Herr talman! Får jag beträffande det som höll på att hända parentetiskt meddela statsrådet att skälet till att det ändå inte hände var att en moderat skolstyrelseordförande lyckades bringa Bengt Göranssons partikamrater till någorlunda sunda vätskor. Diskussionen apropå det som hänt i Västerås för jag därför att statsrådet uttryckligen har sagt i sitt svar att principen om avgiftsfri undervisning inte i enstaka fall skall få förhindra frivilliga aktiviteter som innebär att eleverna får betala någonting för dem. Min fråga blir då: Innebär inte detta att skolorna rimligen måste kunna medge den typ av verksamheter på friluftsdagar som socialdemokraterna i Västerås — för det är detta det handlar om — uttryckligen har förbjudit? Det kan inte vara fråga om att sunt förnuft gäller bara i denna kammare, och att osunt förnuft råder så snart man kommer utanför dörren till det här huset. Statsrådet Göransson må sprida kloka uttalanden omkring sig, men det båtar föga ute i skolorna om hans partikamrater gör tvärtom.

Herr talman! Anders Björck har frågat mig om när regeringen avser att tillsätta den parlamentariskt sammansatta pressutredning som riksdagen uttalade sig för i våras. Han frågar också om utredningen kommer att behandla frågan om en periodisering av utbetalningarna av presstödet för att undvika att staten åsamkas förluster i samband med tidningskonkurser. I samband med behandlingen av budgetpropositionen för 1984/85 uttalade sig konstitutionsutskottet — och sedan riksdagen — för att en parlamentariskt sammansatt pressutredning skulle tillsättas sedan femte pressutredningen och messmediekommittén fullgjort sitt arbete. Massmediekommittén överlämnade sitt betänkande i augusti i år. Femte pressutredningen har, till följd av ett annat uttalande av riksdagen vid samma tillfälle, fått tilläggsuppdrag. Enligt direktiven skall utredningen lägga fram sitt betänkande senast den — Nr 23 1 april 1985. Jag inriktar mig på att lämna förslag till regeringen i fråga om Torsdagen den den parlamentariska pressutredningen när femte pressutredningen har g november 1984 slutfört sitt uppdrag. äs É SSE Z : Om en parlamentanaturligtvis en parlamentarisk utredning inom ramen för en översyn av risktsammansatt presstödet ha möjligheter att pröva även en sådan fråga. Presstödsnämnden pressutredning har f.ö. tagit upp problemet i sin anslagsframställning för nästa budgetår. Frågan är därmed föremål för överväganden inom regeringskansliet, och förslag från regeringen kan komma redan i samband med budgetpropositionen för 1985/86.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret. Jag tycker att det är ett positivt svar i flera avseenden. Den första punkten i min fråga, nämligen den om tillsättandet av en ny parlamentarisk pressutredning, är föranledd av att det nuvarande läget i många avseenden är otillfredsställande. Utvecklingen har gjort att de nuvarande presstödsreglerna inte svarar mot de behov och förutsättningar som finns i verkligheten. Detta har i sin tur, herr talman, lett till att snara förändringar är nödvändiga. Det råder inget tvivel om att det finns en hel del underligheter i det nuvarande presstödet. Jag tillhör i och för sig dem som gärna skulle se att presstödet avskaffades eller åtminstone kraftigt begränsades, men så länge vi har ett sådant här stöd är det ändå rimligt att det är utformat på ett så tillfredsställande sätt som möjligt. Skall man vänta till dess att femte pressutredningen är klar, vilket jag är medveten om var utskottets tanke, är det en viss fara för dröjsmål. Jag skulle vilja hemställa eller vördsamt be om att det finns en handlingsberedskap på departementet, så att en ny pressutredning, parlamentariskt sammansatt, kan komma i gång så fort femte pressutredningen är klar, och jag förutsätter att så blir fallet inom den tid som är angiven. Det är nämligen så, herr talman, att varje månad är värdefull. På den andra punkten är det bara för mig att tacka för det positiva beskedet, att frågan om en periodisering av presstödets utbetalning kan ses över redan till våren. Därmed behöver jag inte argumentera om varför det är nödvändigt. På senare tid inträffade fall torde bekräfta att någonting måste ske för att staten skall hållas skadeslös.
Herr talman! Den handlingsberedskap som Anders Björck efterlyser i fråga om tillsättande av en ny presstödsutredning, när den femte pressutred ningen framlägger sitt betänkande, försäkrar jag att vi är beredda att visa. förhindra utvisning i vissa fall

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret på min fråga. Bl. a. frågan om utlänningars rätt att stanna i landet efter en skilsmässa från svenska medborgare behandlas i proposition 144— vilken riksdagen, som statsrådet nämnde, antog i juni i år. Detta innebar en rad ändringar i utlänningslagen som medförde en betydligt humanare tillämpning än tidigare. I detta sammanhang är statsrådet Gradin verkligen värd en eloge. Det är inte möjligt att i lagar och förordningar täcka in alla uppkomna situationer som gäller hanteringen av dessa utlänningsärenden. Dessutom brukar det ju ta litet tid innan ny praxis utvecklas och tillämpas. Den fråga som jag har ställt handlar egentligen om den s.k. tvåårsprax isen, dvs. om en utlänning skiljer sig från en svensk medborgare före två års vistelse i landet löper han eller hon en ganska stor risk att bli utvisad. I proposition 144 skrev statsrådet bl.a. att hon delar uppfattningen att hänsyn bör tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Sedan gavs också några exempel, t.ex. om den sökande riskerar att bli socialt utstött vid återkomsten till hemlandet eller om han eller hon blivit etablerad i arbetslivet. Jag är naturligtvis medveten om hur svårt det måste vara att dra en gräns i det enskilda fallet. Men nyligen beskrevs i massmedia ett fall där den sökande hade etablerat sig väl i det svenska samhället, skaffat sig en stor vänkrets, bostad och påbörjat en yrkesutbildning. Detta ansågs emellertid inte tillräckligt för att personen i fråga skulle få uppehållstillstånd. Nu vet jag ju att statsrådet inte kan gå in i de enskilda fallen och kommentera dessa, men jag tror att det är oerhört viktigt att följa upp hur förändringarna i utlänningslagen slår igenom vid myndigheternas hantering av ärenden så att vi också kan få en förenklad praxis i överensstämmelse med proposition 144 och den inriktning som denna angav. Med vetskap om statsrådets engagemang i bl.a. dessa frågor tror jag att det skall vara möjligt att göra den här uppföljningen framöver.

Fru talman! Per Unckel har frågat statsrådet Göransson varför regeringen anser det skäligt att behandla elever födda samma år olika vid intagningen till gymnasieskolan inom ramen för bestämmelserna om prioritering av 16 och 17-åringar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Åldersgränsen för utbildning avser i regel krav på att ha uppnått viss ålder det kalenderår utbildningen i fråga startar. De bestämmelser Per Unckel åberopar gäller emellertid inte behörighetsvillkor utan vilka ungdomar som skall ha förtur. Bestämmelserna har utformats utifrån kommunernas lagfästa uppföljningsansvar, som ju gäller intill den dag ungdomarna fyller 18 år. Regeringen har eftersträvat en så smidig anpassning som möjligt mellan det förhållandet att intagningen till gymnasieskolan äger rum inför höstterminen och den ordning som gäller i fråga om uppföljningsansvaret. Vi har därför avgränsat de förtursberättigade till dem som är under 18 år eller som fyller 18 år det skolår då utbildningen startar. Förturen omfattar därmed förutom de två årskullarna 16 och 17-åringar, som riksdagens beslut avsåg, också den halva årskull som fyller 18 år under andra halvåret. Alternativen hade varit antingen att utestänga en halv årskull som ännu inte fyllt 18 år eller också att ta med alla som fyller 18 år under kalenderåret och därmed ge ytterligare en hel årskull företräde. Båda dessa lösningar hade i praktiken inneburit att vi avlägsnat oss från riksdagens beslut att 16 och 17-åringar skall prioriteras. Jag vill i detta sammanhang också erinra om intagningsnämndernas ökade möjligheter att göra individuella bedömningar med hänsyn till särskilda skäl, även för sökande som är 18 år eller äldre.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

Jag skulle föreslå statsrådet att lämna över den politiska prestigen till tjänstemännen som sitter vid väggen här, så att vi kan resonera om vad som borde göras för att tillämpningen skall upplevas rimlig och rättvis. Antag att vi har två klasskamrater som går ut nian samtidigt. Antag att dessa klasskamrater dessutom råkar vara födda på var sin sida om halvårsskiftet. Antag dessutom att dessa båda klasskompisar ger sig ut på gemensamma aktiviteter under sabbatsåret, för att sedan bestämma sig för att vända tillbaka till gymnasieskolan något senare. Då riskerar de att hamna i situationen att den ene bedöms enligt förtursreglerna medan den andre fastnar i kvarnen — då heter det nämligen: Du råkar vara född på fel sida om den 1 juli. Detta är, Lena Hjelm-Wallén, ingen rimlig konsekvens av ett riksdagsbeslut som vi båda i och för sig tycker är bra, nämligen att ungdomssökande till gymnasieskolan skall prioriteras. Jag menar, fru talman, att de beslut som vi fattar här i riksdagen måste, när de tillämpas, av dem de berör uppfattas som rimliga och rättvisa. Vilken uppfattning får de här båda klasskamraterna i mitt exempel om skolan, om rättvisa och om politikernas förnuft, när de upptäcker att de behandlas så uppenbart konstigt som i detta fall? Tycker verkligen statsrådet Lena Hjelm-Wallén att en tillämpning av detta slag är någonting som bör få Nr 23 överleva ens denna debatt? Till slut, fru talman! O; täck iksdagsbesl fena OrGAE SR CAR Ti slut, såg alman! ] m Ren upp! Be er ett ril sdags es! ut, som på SHovember 1984 Hjelm-Wallén antyder, inte går att tillämpa på ett riktigt strikt och bra sätt, då ven man inte Epa besluter på ett tokigt sätt utan vara prestigelös nog Om reglerna för inatt gå tillbaka till riksdagen och säga att man tänkte fel, att beslutet bör göras a Zz nte Så 4 tagning i gymnasieom från början så att det passar elevernas intressen bättre.
Fru talman! Riksdagsbeslutet avser alltså förtur för ungdomar som är under 18 år. I det fall som Per Unckel nämner har den ene men inte den andre fyllt 18 år inför den hösttermin då intagningen skall ske. Det är det som är avgörande, och jag tror att ungdomarna kan förstå det. Det är naturligtvis möjligt att bestämma att förtursregeln inte skall gälla fram till den tidpunkt då eleven fyller 18 år utan till det kalenderår då eleven fyller 18 år. Gränsen kan också sättas vid någon annan tidpunkt. Konsekvensen blir att den som fyller 18 år på ena sidan om gränsen omfattas av reglerna medan den som fyller på den andra sidan av gränsen inte omfattas. Tyvärr kan vi aldrig undvika detta, för någonstans måste gränsen gå. Det är inte alls fråga om någon prestige för min del i denna fråga. Denna lösning är ett praktiskt sätt att hantera reglerna på. Vi hade att ta ställning till att det uppföljningsansvar som riksdagen redan har lagt på kommunerna gäller för alla som är under 18 år. I detta beslut omfattas också alla som är under 18 år. Det stämmer inte överens med de traditionella reglerna för intagning, där det brukar vara fråga om kalenderår. Men när två principer stod mot varandra gjorde vi en kompromiss, där kalenderhalvår, dvs. skolår, var det mest väsentliga.

Fru talman! Det var just därför att det i detta fall inte finns någonting att vinna eller förlora för någon politiker som jag sade att Lena Hjelm-Wallén skulle strunta i prestigen så att vi kunde resonera om hur reglerna rimligtvis borde utformas för att vara förnuftiga. Jag håller med om att kommunernas uppföljningsansvar gäller för samma typ av tidsgräns som i detta fall, som Lena Hjelm-Wallén anför. Men hela skolan i övrigt bygger ju på kalenderår. Eleverna har kommit in i grundskolan genom intagning baserad på kalenderår. De har blivit klasskompisar enligt ett system baserat på kalenderår. De går ur grundskolan kalenderårsvis. Det är inte alla som berörs av det kommunala uppföljningsansvaret, utan en och annan elev har fortfarande resning nog att hitta på någonting på egen hand, utan att kommunen håller dem i hampan. Min poäng är att de elever som har gått ut skolan tillsammans och har gjort någonting tillsammans också skall ha möjlighet att gå in i nästa steg av utbildningen tillsammans. Visst måste gränsen dras någonstans. Jag tycker att den skall dras på samma sätt som i skolsystemet i övrigt, dvs. vid kalenderår, så att kamrater inte skiljs från varandra. Det handlar, som jag 57 sade i mitt tidigare inlägg, om att få dessa regler att framstå som rimliga och förnuftiga för eleverna. Det är inte rimligt och förnuftigt att behandla två klasskompisar helt olika, trots att de har helt lika förutsättningar och bakgrund i övrigt. Jag tycker att Lena Hjelm-Wallén, utan att behöva lova det just här och nu, borde gå hem och fundera på om detta ändå inte vore ett sätt att närma sig det som är verkligheten för dagens elever.

Fru talman! Kerstin Göthberg har frågat mig vad jag avser att göra i en situation då, enligt en rapport från skolöverstyrelsen , flickor som kommit in på pojkdominerade yrkesinriktade linjer i gymnasieskolan ibland i stor utsträckning avbryter sina studier. Det problem som Kerstin Göthberg tar upp gäller, enligt min mening, inte bara hur man genom information, studievägledning m.m. skall förhindra sådana här studieavbrott utan också hur en könsmässigt jämnare rekrytering till olika utbildningar och yrkesområden över huvud taget skall kunna åstadkommas. Orsakssammanhangen är här komplicerade, och åtgärder inom utbildningssystemets ram kan aldrig ensamma bidra till att bryta förhärskande mönster av attityder och värderingar. Det hindrar inte att mycket måste göras, och också görs, i skola och högskola. Jag vill här nämna att SÖ i sin anslagsframställning föreslagit särskilda teknikkurser för flickor på grundskolans högstadium. Andra förslag från SÖ av betydelse i sammanhanget gäller gymnasieskolan och ingår i redovisningen av ett regeringsuppdrag om insatser inom skolväsendet för elever som behöver särskilt stöd. SÖ:s förslag bereds i arbetet med budgetförslag för nästa budgetår. Jag vill vidare nämna att efter förslag i 1983 års kompletteringsproposition har 10 milj.kr. avsatts för jämställdhetsåtgärder inom ramen för en informationskampanj om arbete inom industrin. Detta har resulterat i en mängd projekt, av vilka många har riktat sig till flickor i grundoch gymnasieskolor. Syftet är bl.a. att kompensera flickornas kunskapsoch erfarenhetsbrister på teknikområdet och att stärka deras kunskaper så att de kan följa med i undervisningen på för flickor otraditionella studievägar i gymnasieskolan, framför allt på sådana med teknisk inriktning. Jag har erfarit att man nu i höst på olika sätt tar till vara erfarenheterna från projektverksamheten i det fortsatta reguljära arbetet i skolor och på arbetsplatser. Skolmyndigheternas arbete på jämställdhetsområdet måste oförtrutet gå vidare. Utrymmet för nytänkande och okonventionella uppslag är stort. Från regeringens sida följer vi dessa frågor med uppmärksamhet och är beredda att ge myndigheterna allt det stöd som är möjligt inom ramen för tillgängliga resurser.

Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret på min fråga. Jag vill till att börja med konstatera att antalet studieavbrott inom gymnasieskolan har minskat under de senaste åren, och det är naturligtvis mycket positivt. Minskningen beror kanske mycket på att syo-verksamheten fungerar mycket bra i våra skolor. Mot den bakgrunden är det naturligtvis mycket oroväckande att studieavbrotten bland flickor som valt s.k. pojklinjer har ökat betydligt. Som framgår av utbildningsministerns svar görs det och har gjorts mycket för att få flickor att välja mera okonventionellt. Trots allt väljer flickor fortfarande inom bara ca 25 yrkesområden, pojkarna inom ungefär 250. Det är bra att trenden ändras, och de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas i dessa sammanhang redovisas i utbildningsministerns svar. Det gäller emellertid i dag en annan fråga. Det är bra med ett okonventionellt val, men det är naturligtvis också väldigt fint om flickorna stannar kvar i utbildningen tills den är klar. Det stora problemet just nu är att lyckas med detta. När man ser på orsakerna till studieavbrotten finner man att pojkarna ofta slutar därför att de har fått ett jobb. Så är ytterst sällan fallet bland flickor, utan de säger ofta att de har valt fel linje och borde ha valt en annan. Här uppstår ett problem, som i den förra frågedebatten diskuterades av utbildningsministern och Per Unckel, och det beror på prioriteringen av direktövergång från grundskolan till gymnasieskolan. Många flickor som avbrutit en studiegång och söker en annan kan på grund av 18-årsgränsen inte söka till en ny utbildning. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Upplevs detta som ett problem — ett problem som kanske så småningom kommer att vara ett av de svåra för just denna kategori? Är man villig att här ompröva prioriteringen av de yngre till förmån för dem som är något äldre?
Fru talman! På samma sätt som Kerstin Göthberg konstaterar jag, att vi har lyckats få en ökad rekrytering av flickor till ”pojklinjerna”. +:et är positivt liksom det är att vi allmänt sett har mindre avbrott nu än tidigare. Men problemet är det nya fenomenet att flickor relativt ofta avbryter sina studier när de går på otraditionella utbildningar. Senast vid en konferens i går på Tekniska högskolan inom ramen för kampanjen för fler kvinnor till industrin diskuterade vi just möjligheterna att följa upp, hjälpa och stödja flickor som är något av banbrytare. Jag tror att nästa steg — när man har kommit i gång med rekryteringsarbetet — just är att verkligen stötta och hjälpa. Såvitt jag förstår av den diskussionen är syo-konsulenterna helt på det klara med det, och det ser jag som någonting positivt. Om ändå avbrott sker, har intagningsnämnderna nu möjlighet att beakta bakgrunden till att eleverna behöver välja om. På det viset kan man ta hänsyn till särskilda skäl, och det utgår jag också från att nämnderna kommer att göra.
Fru talman! Det låter gott och väl, men man talar också i rapporten om det problem som hänger samman med att riksdagen beslutat att prioritera de yngre sökande, nämligen att flickor kommer att drabbas av 18-årsgränsen i högre grad än pojkar. Det är helt klart. Däremot delar jag helt och hållet de synpunkter som utbildningsministern anför när det gäller att man skall stödja flickorna när de har kommit in på dessa utbildningar. Jag tror att det finns en brist där — de känner sig mycket ensamma, osäkra och utlämnade. Jag tror att en inriktning på ett sådant stöd skulle kunna göra mycket, men trots allt vill jag ha svar på min fråga: Är regeringen beredd att göra en omprövning av 18-årsgränsen, om man ser att det finns en tendens till att flickorna så att säga ”ramlar emellan?”
Fru talman! Vi har inte kommit i närheten av det problemet ännu. Vi vet ingenting, utan vi skriver dystra prognoser ett par år. Låt oss ändå se hur de nya förtursreglerna kommer att slå, innan vi diskuterar detta problem. Låt oss också se vad ett stöd till de flickor som väljer otraditionellt kommer att innebära. Men vi måste givetvis vara mycket observanta, så att vi inte ger flickorna försämrade utbildningsmöjligheter.

Fru talman! Ingrid Sundberg har frågat vad jag tänker göra för att öka intresset för ADB-utbildning i gymnasieskolan och om det planeras någon förändring av kursernas uppläggning. Ingrid Sundberg frågar, eftersom vårens kurser enligt en intagningsnämnd inte ens blivit halvfyllda. De ADB-kurser Ingrid Sundberg tar upp är dels två ettåriga med inriktning mot företag resp. förvaltning, dels en enterminskurs med terminalarbete. Läsåret 1984/85 finns för dessa kurser i hela landet 87 klasser med totalt 1 840 intagningsplatser. Den helt överväldigande delen av dessa lades ut till hösten 1984 och är enligt uppgifter jag fått från skolöverstyrelsen väl fyllda. De klasser Ingrid Sundberg talar om är fem i Storstockholm med totalt 108 platser och intagning till vårterminen. Det är riktigt att dessa klasser inte var halvfyllda den 1 oktober, då ansökningstiden gick ut. Behöriga sökande kan emellertid tas in på vakanta platser ända fram till Av vad jag nu har redovisat är jag för min del inte beredd att dra den generella slutsatsen att intresset för ADB-utbildning skulle ha svalnat. Jag planerar därför inte några särskilda åtgärder med anledning av uppgifterna om just dessa kurser. Beträffande Ingrid Sundbergs andra delfråga om kursernas uppläggning konstaterar jag att SÖ medgivit kurserna som försöksverksamhet och att en utvärdering görs. Jag räknar med att den i vanlig ordning blir underlag för de förändringar som kan komma att behövas.

Fru talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Det är högst åtta år sedan vi över huvud taget startade ADB-utbildning i gymnasieskolan, och vi kan slå fast att den inte blivit fast organiserad ännu den dag som i dag är. Bakgrunden till min fråga utgjordes naturligtvis av uppgifterna att endast hälften av specialkurserna i ADB inför vårterminen var fyllda efter det att ansökningstiden gått ut, men också av den uppgift som utbildningsministern lämnade i årets budgetproposition, att man nu allvarligt diskuterar överförande av den kommunala högskolelinjen, ADB-linjen, till gymnasieskolan. Jag tror att man måste åstadkomma ett mycket fastare utbildningsprogram för ADB-utbildning i hela skoloch universitetsväsendet än vad vi har i dag. Mot de 1 840 intagningsplatser vi har på speciallinjerna kan vi ställa det faktum att det än i dag inte är mer än 3 000 elever som läser datakunskap på naturvetenskapliga linjen. Men det är de högre specialkurserna vi skall diskutera här i dag. Jag vill då fråga statsrådet: Tror statsrådet att vi kommer att kunna skapa någon popularitet för de här kurserna mot bakgrund av den utbildning som i dag ges vid universiteten?

Jag tror att den konkurrens som upplevs från en ettårig linje på universiteten och de ettåriga specialkurserna i gymnasieskolan kommer att medföra en försämrad rekrytering totalt sett. Jag skulle önska att utbildningsministern litet mera utförligt kunde anföra sina synpunkter på om det kan vara riktigt att satsa till den grad som vi gör i gymnasieskolan på yrkesutbildning inom ADB när vi samtidigt har utbildningen på universitet, eller om alltsammans kommer att läggas över på gymnasieskolan, vilket jag tror vore ytterligt olyckligt.
Fru talman! Med anledning av Ingrid Sundbergs ytterligare frågor vill jag göra klart att frågan om en mera enhetlig struktur för den specifika ADB-utbildningen är en fråga som jag kommer tillbaka till i budgetpropositionen, eftersom det finns ett förslag om detta. Men det innebär också vissa huvudmannaskapsförändringar som inte är så helt enkla att genomföra.

Så sker redan i dag, och vi har ett ganska omfattande program för att detta ytterligare skall förstärkas.
Fru talman! Det är riktigt att man försöker vidga den här verksamheten, och utbildningsministern vet väl lika väl som jag att problemet där i dag är att finna lärare till den utbildning man har planerat. Men jag ser den här lilla tendensen till nedgång i antalet ansökningar till gymnasieskolans specialkurser som ett tecken på att ungdomarna i dag hellre söker denna typ av utbildning inom universiteten och inom den kommunala högskolan, där vi har en rekrytering som väl täcker antalet intagningsplatser. Jag har blivit rädd för den här tendensen och tror att just detta lilla tecken borde utgöra ett memento för utbildningsministern i de överväganden som nu görs om ett eventuellt byte av huvudmannaskap för ADB-linjen på högskolorna. Jag tror att det vore ytterligt olyckligt om man skulle föreslå en sådan förändring. Därför hade jag hoppats att utbildningsministern litet mera kraftfullt skulle säga att man skulle vidta speciella åtgärder för att se till att rekryteringen blir fullständig och för att se till att gymnasieskolans utbildning i ADB får status. Jag tvivlar på att den kommer att få det så länge man har detta — inte delade utan dubbla huvudmannaskap; jag tänker då på högskolorna och gymnasieskolorna.

Fru talman! Inger Koch har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att klargöra för utländska myndigheter värdet av den nya svenska tandläkarutbildningen. Som frågeställaren anger är den nya tandläkarutbildningen, som riksdagen beslutade om 1979, mer omfattande än den tidigare. Legitimation som tandläkare erhålls efter nio terminer i högskolan och ett års allmäntjänstgö ring, dvs. totalt 5,5 år. Det ankommer i första hand på universitetsoch högskoleämbetet, UHÄ, att informera utländska myndigheter om den nya svenska tandläkarutbildningen. Så har också skett. Med hänvisning till detta avser jag inte att vidta någon åtgärd.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

Inom denna samhällssektor, där planeringen borde ha haft alla förutsättningar för att lyckas eftersom samhället förfogar över alla styrmedlen, har vi nu hamnat i en situation där arbetslösheten börjar breda ut sig bland tandläkarna. I dagens läge kan antalet arbetslösa tandläkare uppskattas till mellan 50 och 100, men antalet kommer nu på nyåret att starkt stiga. Då kommer de första 200 tandläkare som genomgått den nya tandläkarutbildningen med AT-tjänstgöring ut på arbetsmarknaden. Endast ett litet antal av dem kan förväntas få anställning som tandläkare i Sverige. För varje halvår kommer antalet arbetslösa sedan att stiga. Mot slutet av 1980-talet kan så många som 10 20 av de tandläkare som skulle kunna vara yrkesverksamma vara utan arbete. Det är förståeligt att dessa unga människor, som satsat fem och ett halvt år på sin yrkesutbildning, känner stor besvikelse mot samhället. De har till skillnad från många andra högskoleutbildade en högt specialiserad utbildning, som inte kan nyttiggöras inom något annat område än just tandvården. Genom studiernas mycket bundna karaktär är också skuldsättningen särskilt hög bland tandläkarstuderandena. Därför kan de tandläkare som vi planerat för och som vi nu utbildar i Sverige utan att kunna bereda arbete ställa krav på de svenska myndigheterna, att de åtminstone underlättar för dem att få arbeta i andra länder. I många länder i tredje världen, såväl u-länder som mer industrialiserade, brukar det finnas förteckningar över tandläkarhögskolor, som är ackrediterade, alltså enligt deras uppfattning godkända. Tandläkare med examen från dessa skolor kan accepteras i ifrågavarande länder utan ytterligare kunskapskontroll. Det är oftast engelska och amerikanska skolor som är uppförda på dessa förteckningar, bl.a. som ett resultat av ett tidigare koloniförhållande. Svenska tandläkarhögskolor står nästan aldrig upptagna på listorna. Dessa krav på kompletterande utbildning och/eller kunskapskontroll utgör naturligtvis ett stort hinder för svenska tandläkare, som önskar arbeta utomlands. Jag kan ge några exempel. I Abu Dabi finns en tandläkarklinik, som drivs i svensk regi och där svenska tandläkare tjänstgör. Dessa tandläkare blir inte godkända utan en omfattande test och kunskapskontroll. Svenska tandläkare är verksamma i Brasilien. Dessa har fått genomgå fullständig kontroll i samtliga ämnen som ingår i tandläkarexamen. Jag hoppas att de åtgärder som utbildningsministern aviserat nu snabbt blir genomförda så att de svenska tandläkare som genomgått den nya förbättrade tandläkarutbildningen också får denna bedömd på ett riktigt och rättvisande sätt i länder, där det kan finnas arbetsmöjligheter.

Fru talman! Wiggo Komstedt har frågat mig om jag har uppmärksammat vissa påstådda brister i sekretesslagen som enligt hans mening gör det alltför lätt att få uppgift om enskilda personers adresser från mantalslängder och liknande register. Han har också frågat mig om jag avser att föreslå sådana åtgärder att de påstådda bristerna undanröjs. De adressuppgifter som finns hos folkbokföringsmyndigheterna är som regel offentliga. Sådana uppgifter kan dock hållas hemliga, om det finns någon särskild anledning att anta att en person lider men om uppgifterna röjs. En sådan särskild anledning kan vara t.ex. att en kvinna har begärt att hennes adress inte skall lämnas ut därför att hon fruktar att hennes f. d. man skall söka upp henne och misshandla henne. Folkbokföringssekretessen gäller inte bara inom den egentliga folkbokföringen, dvs. vid kyrkobokföring och mantalsskrivning. Den är tillämplig också på andra befolkningsregister som bygger på uppgifter från folkbokföringsmyndigheterna. Wiggo Komstedt har särskilt nämnt att det är lätt att få ut integritetskänsliga adressuppgifter från mantals-, skatteoch fastighetslängderna. Jag kan då konstatera att bestämmelserna om folkbokföringssekretess bör kunna tillämpas för att hålla adressuppgifter hemliga i varje fall i mantalslängderna. Enligt min mening bör dessa bestämmelser kunna tillämpas också när det gäller adressuppgifter i skattelängderna. Men skulle rättstillämpningen visa att så inte är fallet är jag beredd att överväga förändringar. Beträffande fastighetslängderna har jag erfarit att riksskatteverket överväger att ta bort uppgifter om fastighetsägarnas adresser. Jag anser f. ö. att en möjlighet att hemlighålla adressuppgifter inte är den bästa metoden att skydda människor från förföljelse och övergrepp, eftersom det finns många sätt att ta reda på var en person bor. Man bör i stället söka sig fram på andra vägar. Jag vill här peka på det skydd och den hjälp som man kan få av bl.a. polisen och de sociala myndigheterna.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på mina frågor. Anledningen till att jag har ställt dem är att jag har erfarit från människor som hört av sig till mig att vår nuvarande sekretesslag inte ger det skydd för vissa enskilda medborgare som lagen uppenbarligen har avsett. Jag har i min fråga angett på vilka sätt man har möjlighet att ta fram uppgifter om uppehållsort för personer som polis eller domstol har beslutat inte skall utlämnas. Låt mig exemplifiera. Det är i dag ganska vanligt att en svensk kvinna gifter sig med en man av utländsk härkomst och med en helt annan syn på familjeoch jämställdhetsfrågor än vad vi har i Sverige. Vid en eventuell skilsmässa, där den svenska kvinnan tilldöms vårdnaden om barnen och fadern hotar att kidnappa barnen och ta dem med sig till sitt ursprungsland, kan det vara nödvändigt att inte röja barnens och kvinnans uppehållsort. Men den nuvarande sekretesslagen ger inte möjlighet att skydda människor som befinner sig i den av mig åberopade situationen. Det är mycket lätt att genom mantalslängd, skattelängd och fastighetslängd ta reda på var personer bor som polis eller domstol har ansett skall skyddas genom att man inte röjer deras bostadsort. Nu säger statsrådet i svaret att om rättstillämpningen skulle visa sig inte vara tillräcklig, är han beredd att införa förändringar. Då vill jag säga att jag tror att det är dags att göra detta. Jag känner till ett fall på en ort i södra Sverige, där en kvinna och hennes två barn måste flytta varje år. Hennes sydamerikanske f.d. man har nämligen i domstolen i samband med skilsmässan hotat att ta barnen med sig till sitt ursprungliga hemland. Han kan lätt, med hjälp av de register som jag har nämnt i min fråga, ta reda på var de bor, med följd att de måste flytta varje år. Då hjälper det inte, som statsrådet säger, att det vidtas åtgärder genom polisens försorg. Det är nämligen polisen som har beslutat att deras adress inte skall röjas. Det hjälper inte, för mannen — som därtill har ett yrke som gör att han har gott om tid— kan genom att forska i registren lätt få fram var de finns någonstans. Hon har verkligen försökt på alla vägar att komma till rätta med detta problem men har misslyckats. Hon har för mig uppgett att hon t.o.m. av statsrådets egna tjänstemän fått rådet, att eftersom det nu inte finns någon möjlighet att hemlighålla hennes adress, borde hon kontakta någon politiker för att ta upp frågan och se till att få en ändring i sekretesslagen. Mot denna bakgrund frågar jag återigen statsrådet om statsrådet är beredd att göra förändringar i sekretesslagen för att kunna åtgärda det problem jag här har tagit upp.
Fru talman! Jag kan bara upprepa vad jag sagt i mitt svar. När det gäller mantalssekretessen har jag sagt att det också finns andra möjligheter att komma åt adresser. Därför måste vi vara medvetna om att mantalssekretessen ger ett ganska bräckligt skydd. Personen i fråga bör be polisen att inte bara se till att adressen hålls hemlig utan också ge henne personligt skydd ifall polisen anser det motiverat.

Fru talman! Det är väl ändå ganska onödigt att handskas med våra resurser på det sättet att man ger ständig polisbevakning i stället för att göra en förändring i sekretessen, så att det inte blir möjligt att på ett så enkelt sätt ta reda på var personen i fråga finns. Detta är aktuellt för ganska många människor nu med tanke på att det är rätt vanligt med sådana äktenskap som jag beskrivit i mitt tidigare inlägg. Vi får kanske ett mycket stort antal personer som lever sitt liv med denna bevakning. Detta är ganska onödigt när vi genom förändring i sekretesslagen kan åtgärda detta problem. I det av mig nämnda fallet har polisen beslutat att inte lämna ut adressen och har på sitt sätt bidragit till att försöka ge ett skydd. Jag tycker att statsrådet i sitt svar är inne på en positiv åtgärd. Han säger att om det är så är han beredd att överväga förändringar. Jag kan då vädja till statsrådet: Gör dessa förändringar! Det skulle faktiskt lösa problemet för många människor och skapa en större trygghet.

Fru talman! Elving Andersson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att se till att det inte är möjligt att genom mutor få lindrigare verkställighet av ådömda straff. Jag vill först understryka att möjligheterna för en person att med otillbörliga medel lindra sin straffverkställighet utan att detta upptäcks är utomordentligt små. Det beror bl.a. på kriminalvårdens regelsystem och struktur. Det särskilda fall som Elving Andersson syftar på i sin fråga är ännu inte utrett. Både jag själv och kriminalvårdsstyrelsen kommer att ta del av utredningen och se om den föranleder några ändringar i nuvarande rutiner.

Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för svaret på min fråga. En grundförutsättning för att vårt rättssystem skall fungera är att allmänheten har ett stort förtroende för hela rättsväsendet. Om allmänhetens förtroende för rättsväsendet rubbas, rubbas också grunden för hela vårt rättssamhälle. Av denna anledning är det av största vikt att alla händelser som inträffar vilka kan befaras skada allmänhetens förtroende för rättsväsendet möts med distinkta åtgärder från samhällets sida. Om allmänheten bibringas den uppfattningen att det finns en möjlighet att via mutor få lindring vid verkställigheten av ett ådömt fängelsestraff, är detta mycket allvarligt. Likhet inför lagen är en av de hörnstenar som det svenska rättsväsendet bygger på. Denna grundtanke är redan litet naggad i kanten genom att det finns en utbredd uppfattning om att ekonomiska brottslingar många gånger kommer jämförelsevis lindrigt undan genom att de via frigång och annat utan avbräck kan sköta sitt ordinarie jobb på dagtid och bara sova på anstalten på natten. Även om möjligheterna för en person att med otillbörliga medel lindra straffverkställighet, utan att det upptäcks, är ”utomordentligt små”, som justitieministern säger i sitt svar, borde kanske trots allt en översyn göras av arbetsrutinerna inom kriminalvården. Det kan exempelvis gälla det förhållandet att en enskild tjänsteman inte ensam skall ha rätt att fatta beslut i den här typen av frågor, utan att tjänstemannen skall samråda med andra tjänstemän. Kanske skall det vara två tjänstemän som fattar beslut av den här typen. Jag tolkar emellertid justitieministerns svar så att han följer denna fråga och att han, om han efter den nu pågående utredningen, finner minsta anledning att se över det arbetsoch regelsystem som finns, så är han beredd att ta initiativ till att så sker. Det tycker jag är positivt.
Fru talman! Jag är angelägen att säga att det enda fall som Elving Andersson syftar på, vilket inte ens är färdigutrett ännu, verkligen inte kan läggas till grund för generella bedömningar att den svenska rättsstaten är i fara. Det vore helt överdrivet. Vidare vill jag framhålla för Elving Andersson, med anledning av att han kom in på frågan om behandlingen av vissa delar av kriminalvårdens klientel, att jag har tillsatt en arbetsgrupp som undersöker frågan. Det är möjligt att den arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag till vissa åtgärder.

Fru talman! Göran Ericsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att sekretessbelagt material i brottsutredningar röjs till skada för både utredningarna och enskilda. I sekretesslagen finns bestämmelser som gör det möjligt att hemlighålla uppgifter i förundersökningar både av utredningsskäl och av hänsyn till enskilda personer. Personalen hos polis och åklagare är skyldig att iaktta sekretessbestämmelserna. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas för brott mot tystnadsplikt. Enligt min mening ger de nuvarande bestämmelserna ett tillfredsställande skydd för både de allmänna och de enskilda intressena. Jag har därför inte för avsikt att vidta några åtgärder för att ändra bestämmelserna.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret: Bakgrunden till min fråga är att det under ett antal år förekommit några s.k. olyckor. Det har ”runnit ut” en del sekretessbelagt material ur viktiga polisutredningar. Det här är allvarligt. Vi kan i förstone se det som olyckshändelser och säga: Låt oss försöka få en bättre ordning till stånd, låt oss organisera det hela bättre. Polismän och åklagare skall sätta sig in i sekretesslagen ordentligt, så att de sedan sekretessbelägger sitt material. I verkligheten är det emellertid annorlunda. Man befinner sig i stora polishus, där utredningsmaterial ligger framme. Man bryr sig inte om att låsa in materialet och har kanske inte heller möjligheter att låsa in sina handlingar. Så kan i ett stort polishus, med många anställda, personer helt plötsligt bereda sig tillträde till tjänsterum på ett fullt legalt sätt. Material kommer i orätta händer — till skada för staten men i många fall också till skada för enskilda. Jag tror att det svenska rättsväsendet inte tål särskilt många sådana här händelser till. Om den enskilde fortsättningsvis skall kunna känna sig övertygad om att uppgifter som han lämnar till polisen stannar där och icke kommer ut, mäste vi tillsammans ta vissa initiativ. Möjligen kan man så att säga fysiskt skilja brottsutredningsrotlar, som ofta har viktigt material som bör sekretessläggas, från de stora polishusen och placera rotlarna i lokaler som tillhör länsstyrelserna. Eventuellt måste man ställa speciella krav på de polismän som i särskilt stor utsträckning har att göra med sådant material. Jag avser, fru talman, att återkomma till de här sakerna under den allmänna motionstiden. Jag anser att någonting måste göras, och jag tror att vi i samförstånd kan komma fram den här vägen.
Fru talman! Jag delar Göran Ericssons uppfattning att sådana här olyckshändelser är mycket allvarliga. Och skulle det bli mer än olyckor är det ytterst allvarligt. Men jag kan inte hålla med Göran Ericsson när han säger att det här skulle vara någonting annat än rena undantagsföreteelser. När det gäller att komma till rätta med enstaka olyckor resonerar jag gärna med Göran Ericsson om det. Annars har jag den grundinställningen att det är en fråga för polisledningen i varje polismyndighet att i sin ledning av verksamheten se till att sådant här inte inträffar. Det kan då bli fråga om åtgärder av olika slag. Jag tror inte att polisledningarna runt om i landet är särskilt betjänta av pekpinnar, i varje fall från min sida. Vad som hittills har hänt och rapporterats till mig ger mig ingen anledning att i dag vidta några åtgärder.
Fru talman! Jag tror inte heller på pekpinnar, men jag tror att det vore bra om landets polischefer, kanske då i de större distrikten där sådana här ärenden handläggs, snarare får stöd från justitieministern, från oss i riksdagen och i justitieutskottet än pekpinnar. Sådant stöd kan vi verbalt utforma så att man känner att det är en viljeinriktning från vårt håll. Jag kan i och för sig säga att jag delar justitieministerns uppfattning att sådant här inte har hänt så kolossalt frekvent. Men när det händer är det kolossalt allvarligt och får sådana proportioner att om det händer alltför många gånger till, kommer det att avsätta mycket allvarliga spår i människors förtroende för rättsväsendet.

Ann-Cathrine Haglund har frågat mig om vad jag på såväl kort som lång sikt avser att göra för att minska antalet våldsbrott. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Göran Ericssons tre första frågor har sin utgångspunkt i den reform av den villkorliga frigivningen som genomfördes förra året. Reformen inskränkte sig i princip till dem som dömts till kortare straff än två år. Den innebar att frigivning av dessa numera sker obligatoriskt när halva tiden har avtjänats. Tidigare hade verkställighetsmyndigheterna ganska stora möjligheter att bestämma när frigivning skulle ske. I allmänhet frigavs dem som reformen gällde när de hade avtjänat två tredjedelar av strafftiden, men åtskilliga kom ut tidigare. För dem som döms till exempelvis ett års fängelse har reformen således inneburit att de friges från anstalt upp till två månader tidigare än förut. Vilka effekter har nu det här haft på brottsligheten? Enligt Göran Ericsson föreligger det en studie från brottsförebyggande rådet som ”talar sitt entydiga språk” om att det hade varit nyttigt om regeringen lyssnat på oppositionens varningar för att reformen skulle leda till ökad brottslighet. Inom BRÅ håller man på att studera frågan om den aktuella reformens faktiska effekter. Att denna fråga undersöks är väsentligt, och jag kommer att följa arbetet med stor uppmärksamhet. — Den studie som Göran Ericsson åberopar är dock inte något resultat av dessa undersökningar. Vad som har gjorts i den studien är endast att man har ställt upp en hypotes om att ökningen av en viss brottstyp — bostadsinbrott — skulle bero på halvtidsreformen. Huruvida ett sådant samband existerar eller inte kan ingen svara på för dagen. Av formuleringarna i Göran Ericssons interpellation kan man emellertid få den uppfattningen att vi på grund av reformen skulle ha drabbats av en formlig brottsvåg. Jag vill därför peka på att antalet anmälda brottsbalksbrott inte ökade mellan första halvåret 1983, alltså tiden omedelbart före reformen, och första halvåret 1984. Ser vi till det totala antalet anmälda inbrottsstölder minskade de mellan de första halvåren 1983 och 1984. När det exempelvis gäller bedrägerierna minskade dessa mellan de aktuella perioderna med över 25 9. Den mycket begränsade undersökning som gjorts på BRÅ talar inte något så entydigt språk som Göran Ericsson tycks tro. När det gäller Göran Ericssons andra fråga vill jag nämna att det genomsnittliga antalet intagna kan beräknas ha minskat med ca 400 till följd av reformen. Detta har varit betydelsefullt framför allt genom att man har kommit till rätta med en besvärande överbeläggning inom kriminalvården. Det underlättar möjligheterna att genomföra en sådan differentiering av de intagna som statsmakterna har bestämt liksom att erbjuda meningsfull vård i övrigt. Jag avvisar Göran Ericssons påstående att besparingsskäl skulle ha varit ett huvudargument för reformen. Det har ingen täckning vare sig i propositionen eller i riksdagens beslut. När det gäller frågan om jag avser att föreslå några ändringar i reglerna om villkorlig frigivning vill jag hänvisa till vad jag anförde i riksdagen i februari i år. Jag framhöll då att fängelsestraffkommittén ser över reglerna i ett större kriminalpolitiskt sammanhang. I avvaktan på kommitténs slutbetänkande ansåg jag det vara klokt att inte överväga några lagändringar. Jag har fortfarande samma uppfattning. Göran Ericssons interpellation i övrigt och Ann-Cathrine Haglunds fråga vill jag besvara på följande sätt. Jag delar uppfattningen att våldsbrotten är oroande många. Detsamma är fallet i fråga om annan s.k. traditionell brottslighet som stölder och vandalism. För de människor som drabbas av sådana brott har de ofta mycket allvarliga följder av både direkt och indirekt slag. Medborgarna har rätt att kräva att effektiva åtgärder vidtas för att motverka också dessa former av brottslighet. Framför allt gäller detta naturligtvis just våldsbrotten. Genom den polisreform som nu håller på att genomföras skapas nya förutsättningar för en intensifierad kamp mot den traditionella brottsligheten. De lokala polisstyrelserna får bl.a. möjlighet att anpassa verksamheten efter vad som är mest ändamålsenligt med hänsyn till de lokala behoven. Enbart polisinsatser är emellertid inte tillräckligt. En förutsättning för ett framgångsrikt arbete är att insatser görs över en bred front. En viktig uppgift för de förtroendevalda i polisstyrelserna blir i detta sammanhang att förmedla kontakten mellan polisen och samhället i övrigt. Vid sidan av polisen måste en rad andra myndigheter, organisationer och även enskilda människor engageras i arbetet. För att utbyta erfarenheter och ge impulser till hur arbetet kan bedrivas har jag inbjudit ett stort antal myndigheter och organisationer till en överläggning den 19 november. Som underlag för diskussionerna har en promemoria om brottsförebyggande samarbete på lokal nivå utarbetats inom justitiedepartementet. Promemorian och överläggningarna är att se som ett steg i en målmedveten satsning på att utveckla och effektivisera åtgärderna mot den traditionella brottsligheten och då inte minst våldsbrottsligheten. Jag räknar med att kunna återkomma till frågan i budgetpropositionen.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det interpellationssvar han har lämnat. Han har i detta försökt kommentera och avfärda den kritik som jag i interpellationen har riktat beträffande effekterna av den halvtidsfrigivningsreform som riksdagen fattade beslut om i april 1983. Jag kan på många punkter inte dela statsrådets uppfattning. Jag anser att denna reform, som innebär att dömda friges efter halva strafftiden, innebär brott mot en rad principer, bl.a. den att folk skall avtjäna de straff domstolarna dömer dem till. Domstolarna visste dock hur långa strafftiderna skulle bli. De kunde direkt döma högre upp i latituderna för att folk skulle sitta av så lång tid som de avsåg. Många — inte bara de som skrev remissvar på den proposition som åberopas här, utan också lekmannadomare och lagfarna domare — anförde att domstolarna instinktivt skulle komma att döma till längre strafftider. Egentligen skulle den enskilde fången komma att förlora på det här. Fru talman! Det allvarliga med denna reform är den brottsökning som har ägt rum. När man läser interpellationssvaret får man intrycket av att jag i någon form av illvilja skulle ha kommit med felaktiga uppgifter. Faktum är att jag har suttit på en presskonferens på BRÅ, och jag har fått mig till del sakupplysningar. Dessa pekar på att ökningen av bostadsinbrotten under 1983 blev 2 800 stycken. Inbrotten skedde alltså under det år då ni den 1 juli släppte ut 500 människor som var högaktivt kriminella från landets kriminalvårdsanstalter — det är ett ostridigt faktum. Jag skall citera vad BRÅ säger i sitt pressmeddelande: ”Bostadsinbrotten har ökat mycket kraftigt under året. Jämfört med 1982 begicks 2 800 fler brott 1983 — en ökning med 13 96. I likhet med andra brott ökar antalet bostadsinbrott under det första halvåret jämfört med samma period 1982. Men till skillnad från andra brottskategorier, som minskar under det andra halvåret, fortsätter bostadsinbrotten att öka, och det kraftigt.” Och det var ju under det andra halvåret som ni släppte ut 500 högaktivt kriminella personer. Regeringens företrädare säger i dag att detta inte är faktiskt bevisat. Jag tycker ändå att det finns skäl att ta det här till sig, vilket ju justitieministern inte gör. Här säger alltså forskare — vi kan tvista om BRÅ och BRÅ:s verksamhet och inriktning, men integriteten hos dessa forskare kan vi inte nonchalera — att det är rimligt att anta att detta är ett resultat av halvtidsfrigivningen. Jag tror att deras antagande bygger på en tämligen solid vetenskaplig grund. Regeringens företrädare viftar bort det här, och han säger på detta sätt i interpellationssvaret: ”Huruvida ett sådant samband existerar eller inte kan ingen svara på för dagen.” Jag tycker att det är en något märklig inställning till detta faktiska samband mellan frisläppandet och ökningen av antalet brott. I det fortsatta interpellationssvaret upplyser statsrådet om antalet brottsbalksbrott och annat som jag i sak tycker är ovidkommande. Jag har pekat på dessa försörjningsbrott, som bostadsinbrott är. Statsrådet aktar sig för att ta upp en annan typ av försörjningsbrott som ökade under andra halvåret 1983, nämligen inbrott i bil. Fru talman! Jag har pekat på en onormalt kraftig ökning av bostadsinbrotten. Jag förstår att ni från regeringens sida vill lägga ut litet dimridåer här. Det är möjligen på det sättet att ni inte inser vilket fruktansvärt övergrepp på den personliga integriteten ett inbrott i bostaden är. Det är möjligt att ni inte riktigt förstår vilken fruktansvärd känsla det är att förlora kanske det sista minnet av mor och far. Det är tänkbart att ni mera ägnar er åt brott mot staten och kommunerna, än ni ägnar er åt brott mot enskilda. Jag tror att det skulle vara välgörande om den här regeringen litet grand ville börja titta på dessa försörjningsbrott, som sker emot människor i deras bostäder och i deras bilar. Ni skall inte krypa undan ert ansvar. Stå nu upp här i kammaren och säg som det är! Upplys människor om att er politik på det här området ledde till en ökning med 2 800 bostadsinbrott förra året! Människorna kan ju få uppfattningen att detta är polisens fel — att den inte sköter sitt arbete ordentligt — när det egentligen är andras fel. Fru talman! Mitt påstående att besparingsskäl låg bakom reformens genomförande avvisas av justitieministern. I proposition 1982/83:85, som denna debatt handlar om, nämligen villkorlig frigivning i kriminalvård, står på s. 30 tredje stycket: ”Detta gäller så mycket mera som beläggningen på kriminalvårdens anstalter under de senaste åren har ökat i en utsträckning som har gett upphov till betydande kapacitetmässiga problem. För mig står det klart att det även från samhällsekonomiska synpunkter måste vara ett önskemål att denna utveckling bryts.” Stå då inte här i talarstolen och säg att det inte låg ekonomiska skäl bakom reformen. Låt oss nu diskutera våldsbrotten, fru talman. Ett utflöde av den presskonferens som BRÅ hade var att man kunde konstatera att våldsbrot ten under senare år har ökat med ungefär 4 20 årligen. Man kan möjligen säga att detta är en måttlig ökning, men den är tyvärr allvarlig. På denna punkt delar jag justitieministerns uppfattning. Anledningen till att jag tog upp denna fråga i min interpellation var att BRÅ framhöll att just gatufridsbrotten ökade med hela 10 96 under 1983. För att uttrycka mig lika enkelt som de gjorde på presskonferensen kan jag säga att vart fjärde våldsbrott begås i Stockholms innerstad på en area av en till en och en halv kvadratkilometer. Som justitieministern och kammarens ledamöter vet är gatuvåldsbrotten alldeles särskilt farliga. De begås mellan människor som inte känner varandra. Ibland, inte alltför sällan, kommer knivar och andra tillhyggen till användning. Fru talman! Det borde enligt min mening faktiskt vara möjligt att övervaka denna lilla del av Stockholm så att vart fjärde våldsbrott icke kommer till stånd. Det borde vara fullt möjligt. Jag hade hoppats att justitieministern i dag skulle ge oss något konkret besked i den här ordkampen, men så visade sig inte vara fallet. Denna regering har halverat antalet polisaspiranter från 400 till 200. Ni har prioriterat eko-brotten så till den grad att polismän flödar över från andra rotlar —- inte minst våldsrotlar som är arbetstyngda — till eko-rotlarna. Icke ens på detta område står ni helt skuldfria. Fru talman! Jag delar statsrådets uppfattning att det icke endast är poliser som behövs, men om brott begås och om förundersökning skall inledas behövs faktiskt poliser. Jag tror att det skulle vara välgörande om vi granskade de våldsbrott som begås. Ökningen är måttlig, den kanske gömmer sig i alla andra typer av brott som vi ser på tidningarnas löpsedlar. Våldsbrotten är emellertid allvarliga. Till sist tycker jag att statsrådet ändå skall svara på interpellationen. Han avfärdar dessa bostadsinbrott som om de inte alls hade med den här reformen att göra. Det är ju möjligt att han har rätt, men då säger han ju rätt upp och ned att han inte bryr sig om problemet. Vi misstolkade regeringen, säger justitieministern, när det gäller de ekonomiska motiven. Det är alldeles uppenbart. Men de ekonomiska motiven framgår av propositionen. Jag kan ju inte annat än läsa innantill. Jag har behov av en förklaring på detta. Statsrådet tänker inte förelägga riksdagen något förslag till ändring i nu gällande ordning, och kanske borde vi båda avvakta fängelsestraffkommittén och dess slutbetänkande. Jag kan också konstatera att jag och Ann-Cathrine Haglund nog båda hade väntat oss en något mer konstruktiv inställning från justitieministerns sida när det gäller våldsbrotten.

Fru talman! Jag vill också tacka justitieministern för svaret på min fråga om vad statsrådet avser att göra för att minska antalet våldsbrott. Av svaret förstår jag att justitieministern delar min oro för utvecklingen, men jag kan ändå inte säga att jag är nöjd med svaret — jag är i stället ganska besviken. Våldsbrottsligheten har ju under sommaren väckt berättigad uppmärksamhet och debatt. Våldsbrotten ökar. Vi vet att många människor är rädda för att gå ut. Det gäller särskilt något äldre kvinnor. Även om statistiken visar att de som är mest rädda drabbas minst av våldsbrott ute — de som drabbas mest är yngre män i storstäderna — så är det kvinnorna som är räddast. Det är inga överord när jag påstår att det faktiskt gäller dessa kvinnors frihet. De vågar nämligen inte gå ut efter mörkrets inbrott, och det gäller även på mycket små orter. Detta är mycket allvarligt. I ett rättssamhälle måste människor kunna gå ut efter mörkrets inbrott utan att vara rädda. Medborgarna har rätt att kräva trygghet på gator och torg. Justitieministerns svar på min fråga ger inget lugnande besked till alla dem som inte vågar ge sig ut eller inte vågar öppna dörren när någon ringer på. Jag frågade justitieministern efter åtgärder på såväl kort som lång sikt. I sitt svar talar justitieministern om polisreformen, som skall skapa förutsättningar för en intensifierad kamp mot den traditionella brottsligheten. De lokala polisstyrelserna får möjlighet att anpassa verksamheten efter lokala behov. Jag vill fråga: Vad innebär detta konkret? Kommer vi att få se fler poliser ute på gator och torg, fler områdespoliser? Kommer polisstyrelserna att kunna prioritera fritt? Kommer det att medföra att gatumiljön blir tryggare och då även på små orter? Att poliser syns ute på gator och torg kan innebära mycket för att få gatumiljön trygg och lugn. Åtgärder i det syftet kan ge effekt på mycket kort sikt. Men det räcker inte. Min stora besvikelse över statsrådets svar beror på att jag i svaret inte finner några åtgärder som på sikt kan förebygga och motverka våldsbrottsligheten. I svaret finns ingenting om alkoholen som orsak till de hundratusentals våldsövergrepp som sker i hemmen och där kvinnorna oftast är de omedelbara offren och barnen präglas för livet av vad de får bevittna och vad de drabbas av. Svaret innehåller ingenting om dem som skulle hjälpa de misshandlade kvinnor som anmäler övergreppen och går till rättegång, nämligen juridiska biträden. Jag vill fråga justitieministern hur han avser att hantera frågan om juridiskt biträde. Den socialdemokratiska partikongressen gav ju faktiskt regeringen och riksdagens socialdemokrater bakläxa på den här punkten. Ett system med juridiskt biträde för kvinnor som utsatts för sexuellt övergrepp och misshandel finns i Danmark och Norge. Ett sådant system förordas också av representanter för kvinnohus och kvinnojourer samt av nästan alla kvinnoförbund. Nu har partikongressen hjälpt oss. När kommer en proposition i den frågan? Statsrådet säger heller ingenting i sitt svar om narkotikamissbruket, trots att det finns ett klart samband mellan narkotikamissbruk och brottslighet. Narkotikans inträde i vårt land, underlättad av den s.k. knarkliberalismen, har medfört en snabb ökning av förmögenhetsbrott, stölder, rån och bedrägerier. Den har medfört en ökning av gatuvåldet och de allmänna ordningsbrotten. Narkotikapåverkade personer uppträder ju ofta mycket aggressivt och oberäkneligt och skrämmer människor — skrämmer dem från att gå ut. Narkotikan har också medfört att brottsligheten blivit grövre och att brotten har blivit hänsynslösare och råare. Skärpta attityder mot narkotikamissbruk och narkotikahantering är nödvändiga liksom effektiv vård av dem som har hamnat i missbruket. På kort tid har det kommit två narkotikapropositioner. Det finns vissa skärpningar i förslagen, och det är bra. Men det allvarliga är att det enligt propositionerna fortfarande skall vara tillåtet att använda illegal narkotika. Det yttersta syftet med den illegala knarkhanteringen är ju att få människor att konsumera narkotika. Och det skall vara tillåtet i vårt land! Samhället måste klargöra och markera mycket kraftigt att narkotikahantering och bruk aldrig kan accepteras annat än av medicinska skäl. Denna markering är mycket viktig särskilt inför ungdomar, som måste finna att förhållandena annars är motsägelsefulla. En kriminalisering ger också helt andra möjligheter att ingripa när man påträffar människor som missbrukat, så att man både bokstavligt och bildligt kan ”lyfta” missbrukare ur missbruksmiljön. Debatten kring det tragiska fallet om Kersti, som vi läste om i somras, har lärt oss mycket, bl.a. att det gäller att snabbt och bestämt få en människa ur missbruksmiljön, ägna sig åt henne och förhindra fortsatt missbruk. Kriminalisering av missbruket vore en effektiv hjälp till detta. Vad jag dock mest saknar i statsrådets svar är hur vi skall motverka att människor hamnar i missbruk och brottslighet, och hur vi skall motverka det våld som sker i hemmet. Även om jag nu kommer in på ett område som i och för sig inte lyder under justitiedepartementet, måste det i detta sammanhang ändå framhållas och betonas hur viktig en trygg och harmonisk uppväxt är för människor. Att stödja familjen och att stödja föräldrar i fostrarrollen är det allra viktigaste för att ge barn och ungdomar en trygg och harmonisk start i livet. Visst kan det gå snett även om föräldrarna ger allt de mäktar med av kärlek, stöd och ledning. Men en trygg familj är ändå den bästa motvikten. Föräldrar som orkar fostra och vara goda förebilder är de bästa barnvårdarna och det bästa skyddet. Skulle ett narkotikaberoende uppstå är familjen det bästa stödet. Det är därför så oerhört viktigt att stödja föräldrar så att de blir så bra fostrare som möjligt och så att de kan välja det sätt att leva som de anser bäst för barnen. I vår moderata familjepolitik finns väl genomarbetade förslag till hur man skall stötta familjerna och ge ökad valfrihet. Föräldraansvaret är oerhört viktigt, inte minst när det gäller att lära barnen respekt för andra människor och att säga ifrån och sätta gränser för barns och ungdomars beteende och när det gäller att ge positiva alternativ till destruktiva aktiviteter, till våld och till bråk. Det är också föräldrarna som kan ge alternativ till videotittandet. Videovåldet har säkerligen en negativ inverkan på barn och ungdomar och påverkar deras syn på våldet och gör våldet råare. Föräldrar måste ta ansvar för vad deras barn gör på fritiden — att ropa på förbud hjälper föga. Skolan har också en viktig roll när det gäller att säga ifrån och markera mot våldsövergrepp. Fru talman! Vi måste reagera konsekvent och kraftfullt mot alla våldsöver grepp, och vi måste förebygga våldsbrott på såväl kort som lång sikt. Jag vill till sist fråga justitieministern igen vad polisreformen konkret kommer att innebära, och om polisstyrelserna kommer att kunna prioritera fritt så att vi kommer att få se fler poliser som fotpatrullerar. Jag vill också fråga om justitieministern instämmer i synen på narkotikan som en huvudorsak till den allt grövre våldsbrottsligheten. Jag vill fråga varför det i propositionen inte föreslås en kriminalisering av narkotikamissbruket, något som 95 96 av allmänheten anser riktigt enligt en SIFO-undersökning. Jag vill också fråga om justitieministern avser att föreslå juridiskt biträde för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och/eller misshandel, enligt partikongressens förslag. Till sist vill jag fråga om justitieministern instämmer i att stödet till familjens fostrarroll är den viktigaste förebyggande åtgärden.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag förvisso inte hyser någon illvilja mot Göran Ericsson när jag gör en något annan analys av BRÅ materialet. Kanske har vilitet olika faktaunderlag. Vi skulle kunna diskutera detta länge. Jag vill för min del bara säga att de bedömningar av samband som det här är fråga om är mycket svåra att göra. Det material som vi har i dag är inte tillräckligt entydigt för att man skall kunna dra några säkra slutsatser av det. Som jag sade i mitt interpellationssvar är BRÅ:s analyser viktiga, och jag tar dem till mig, Göran Ericsson. Men jag upprepar att jag inte är beredd att nu gå in och ändra i systemet för villkorlig frigivning i ett läge då vi ganska snart kommer att lägga fram fängelsestraffkommitténs slutbetänkande. Den lämpligaste tidpunkten att göra de slutliga säkra analyserna är, anser jag, vid beredningen av detta betänkande. Jag har i annat sammanhang sagt — och jag upprepar det — att den tekniska utformningen av villkorlig frigivning förvisso kan diskuteras. Vi skall naturligtvis också se till den faktiska effekten. Jag har redan sagt att jag tycker att nivån för våldsbrottsligheten är oroande hög. Det har talats om Stockholm. Trots vad som sagts om den oroande höga nivån kan man ändå med viss tillfredsställelse notera att antalet anmälda våldsbrott har minskat något under första halvåret 1984. Jag delar inte uppfattningen att ordningshållningen i city är dålig. Jag delar över huvud taget inte uppfattningen att ordningshållningen är dålig i våra städer — jag tycker att den på det hela taget är bra. Här talar jag i viss utsträckning utifrån personliga erfarenheter. Jag fäster stort avseende vid dessa frågor och har personligen studerat förhållandena på åtskilliga platser. Jag tycker, Ann-Cathrine Haglund, att vi skall tala med litet mindre bokstäver om faran för kvinnor att vistas på gator och torg. Vi skall ta allvarligt på kvinnors oro för att bli överfallna, men vi skall inte skapa en oro genom att använda för stora bokstäver. Det handlar inte bara om att förebygga våldsbrott utan också om att reda ut dem. Det är viktigt att det sker effektivt, så att man finner gärningsmannen, men också att det sker i former som är insiktsfulla när det gäller Beträffande möjligheterna att klara upp våldsbrott kan jag bara konstatera att uppklarningsprocenten faktiskt är förhållandevis hög. Att få ett uppklarningsförfarande som är acceptabelt hänger mycket på att förfarandet inte skall ta alltför lång tid. Därför har vi på åklagarsidan satt in förstärkningar för att minska balansen. I fråga om att handla med insikt och känsla för situationen och brottsoffrets upplevelse vill jag säga att jag har tagit initiativ till en faktainsamling som skall ligga till grund för en utbildning av personal, i första hand inom rättsväsendet. Det frågas vad polisreformen kommer att innebära när det gäller olika typer av brott och särskilt våldsbrott. Inom polisdistrikten kommer man i framtiden att kunna prioritera sina resursinsatser fritt, och polisdistrikten kommer att ledas av politiskt valda organ med full beslutanderätt. Jag räknar med att den större friheten kan komma att innebära att man på åtskilliga orter kommer att få se fler poliser patrullerande på gator och torg. Jag tycker själv att det är trevligt att se dem där, och jag tycker det är nyttigt. Men detta är något som i framtiden blir föremål för lokala bedömningar av politikerna. Jag vet att man i polisdistrikten säger att det inte är så lätt att prioritera, eftersom det är ont om resurser inom polisväsendet. Därför tycker jag det är viktigt att också se på hur de totala resurserna för polisväsendet i Sverige är fördelade mellan olika polisdistrikt. Har det uppstått någon snedfördelning under de år som gått sedan 1965? Jag överväger f. n. att göra en analys av den frågan. Naturligtvis, Ann-Cathrine Haglund, är frågan om bekämpning av våldsbrott på sikt en stor och viktig fråga, men det är också en svår fråga. Jag har inte gått så djupt in på den i mitt svar på Ann-Cathrine Haglunds fråga. Det är fråga om en samverkan och en attitydpåverkan, och därför måste vi alla hjälpas åt — det gäller myndigheter, föreningar, enskilda osv. Att jag har varit kortfattad beror på att jag i svaret hänvisade till mitt initiativ till en överläggning den 19 november. Det är ett viktigt initiativ som jag fäster stort avseende vid. Ni som har interpellerat och frågat mig är välkomna att ta del av resultatet av denna överläggning. Jag sade att det är många som skall samverka, och jag skall inte peka ut någon särskild förutom den kvinnorörelse som nu är på marsch och bygger upp kvinnohus och kvinnojourer. Jag tror att dessa kvinnor spelar en mycket stor roll i den förebyggande verksamheten på sikt. Ann-Cathrine Haglund frågade hur det går med förslaget till juridiskt biträde för kvinnor i misshandelseller våldtäktsmål. När vi lade fram förslaget till ny sexuallagstiftning i våras var läget det att det inte fanns något konkret och slutarbetat förslag till juridiskt biträde och inte heller några kostnadsberäkningar. Däremot fanns det ett förslag oms.k. stödperson, och det förslaget genomfördes. Jag sade då att jag ville utvärdera systemet med stödperson och sedan återkomma till frågan om juridiskt biträde. Nu kommer jag att göra båda delarna. Jag kommer att låta utreda frågan om hur ett juridiskt biträde skall fungera, hur reglerna för biträdet skall utformas och hur vi skall skaffa pengar för att genomföra förslaget. Parallellt med detta kommer jag att göra en utvärdering av systemet med stödpersoner som jag också skall redovisa. Till slut, fru talman, skall jag avstå från att vid detta tillfälle, på grundval av Ann-Cathrine Haglunds fråga, gå in i en stor narkotikadebatt eller en familjepolitisk debatt.
Fru talman! Jag skall bara kortfattat konstatera att justitieministern i sitt svar inte nämnde någonting om de ekonomiska argumenten och vilka ekonomiska vinster som samhället hittills har gjort genom denna reform. Jag förutsätter att han därmed frånträder en del bastioner och att det när fängelsestraffkommitténs betänkande kommer möjligen blir lättare för oss att nå en gemensam ståndpunkt i dessa frågor. Jag är inte riktigt lika hänförd som justitieministern tycks vara över ordningshållningen i denna stad. Jag vill än en gång påpeka att vart fjärde våldsbrott i Sverige begås i Stockholms city, och därför finns det anledning att framföra en del kritik. Jag sade i mitt inledningsanförande att det borde vara möjligt att övervaka en så liten del av jordens yta så att inte vart fjärde våldsbrott i Sverige inträffar här. Därmed är vi tillbaka till resursfrågorna. Vårt parti har den uppfattningen att det kanske inte är tillräckligt att tillskjuta resurser. För polisen är det i dagens läge också i ganska stor utsträckning fråga om att vara effektiva och att rationalisera. Jag skulle för justitieministern kunna peka ut en rad förhållanden inom polisen som inte alls är särskilt rationella och effektiva. Jag tror att det går att göra rationella vinster och att en hel del skulle kunna åstadkommas inom ramen för nu gällande resurser. Jag skall försöka att ta del av vad som händer den 19 november, och sedan får vi kanske återkomma i ett nytt meningsutbyte.
Fru talman! Justitieministern säger att vi skall tala med små bokstäver om kvinnors oro och att vi skall ägna oss åt att lugna. Det tycker jag också. Jag ställde frågan just för att få ett besked om vad justitieministern avser att göra för att lugna och för att människor, särskilt kvinnor, skall våga gå ut. Jag vet inte om det är bra ordningshållning i vårt land som helhet, när vi ständigt får höra från just något äldre kvinnor att de inte vågar gå ut. Många lever sitt liv i ganska stor ensamhet och skulle ha behov av att gå ut på kvällen och umgås med andra, men vågar inte göra det. Det är för dem det behövs lugnande ord och konkreta åtgärder. Det är bra att justitieministern säger att han tror att polisreformen kommer att leda till att vi får se fler poliser ute på gatorna. Det är det som kvinnorna efterfrågar. De tycker att det känns otryggt att gå förbi korvkiosken, torget eller andra ställen där ungdomar samlas och där det skränas. Den viktiga frågan är hur man bekämpar våldsbrotten på sikt, och här är jag fortfarande besviken. Även om det är viktigt att kalla till en överläggning för att få till stånd samverkan och för att diskutera åtgärder, är ju inte alkoholmissbruket eller narkotikamissbruket någonting nytt. Vi vet att våldsbrottsligheten hänger samman med missbruk av alkohol eller narkotika. Misshandel i hemmet förorsakas ofta av alkoholmissbruk. Det är ingenting nytt, och det är detta jag saknar i justitieministerns svar. Justitieministern säger att kvinnohus och kvinnojourer har en förebyggande roll och gör ett fantastiskt arbete, och visst gör de det. Det är ett frivilligt arbete som utförs på människors fritid. Men de tar oftast hand om människor när våldet, misshandeln eller övergreppet har begåtts. De tar hand om de kvinnor som blivit utsatta för övergrepp, och de har stor erfarenhet av t.ex. vad de kvinnor behöver som skall till en rättegång. De har en erfarenhet som säger dem att det behövs ett juridiskt biträde. Därför är det egendomligt att man beslutar om en stödperson — och sedan säger man att detta skall utvärderas. Kvinnorna på kvinnohusen och kvinnojourerna har redan en gedigen erfarenhet. De vet vad det handlar om när de föreslår ett juridiskt biträde.

Fru talman!

Svaret på den första frågan är nej. Som svar på de övriga frågorna vill jag säga följande. Det är uppenbart att de människor som tas in på kriminalvårdsanstalt för att avtjäna straff är olika. De kommer från skilda sociala situationer och har olika behov. Lagen om kriminalvård i anstalt antogs av riksdagen i stor enighet. Den ger ett betydande utrymme för individuell behandling av de intagna i kriminalvårdsanstalt. Detta är av stor betydelse för möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig kriminalvård. Men lika klart är att de behandlingsåtgärder som vidtas inte får strida mot de krav på fasthet och konsekvens som också måste upprätthållas. När det gäller personer som har dömts till frihetsberövande påföljd för ekonomiska brott, har i den allmänna debatten förekommit påståenden om att de skulle få en positiv särbehandling i förhållande till andra. Så mycket står också klart att de regler som nu gäller till stor del har utformats med syfte att underlätta anpassningen i samhället för dem som har särskilda behov i detta hänseende. Det kan medföra tillämpningsproblem när det gäller mera socialt väletablerade intagna, en kategori som många — men naturligtvis långt ifrån alla — av dem som har dömts för ekonomiska brott kan förutsättas tillhöra. Här möter enligt min mening frågor av principiellt intresse. Det är därför som jag har tillkallat en arbetsgrupp med företrädare för departementet och kriminalvårdsstyrelsen. Den skall pröva om några ändringar av de bestämmelser eller den praxis som nu gäller bör genomföras. Jag förutsätter att gruppen därvid kommer att uppmärksamma situationen även för andra intagna med god social bakgrund än sådana som har dömts för ekonomisk brottslighet.

Fru talman! Jag tackar justitieministern för det här svaret. Jag skall genast säga att jag tycker att det första elementet i svaret är bra. Det är ett rättframt nej på frågan om den enskildes integritet alltid skall väja till förmån för det allmänna. Men frågan är egentligen mycket större än så. Den stora frågan är om den enskildes rättssäkerhet över huvud taget någonsin får sättas åt sidan för det allmännas intressen i en rättsstat. Rättsstatsprincipen lär ändå innebära att det är staten som garanterar den enskildes rättssäkerhet.

Det blir därför nödvändigt att nu fråga justitieministern om han delar den uppfattning som enligt denna uppgift har uttalats från eko-kommissionen eller om justitieministern vill ta detta tillfälle i akt att ta avstånd från en sådan uppfattning. Vi skall ju här i riksdagen i en lång serie ärenden diskutera just den frågan i relation till eko-brottslighet, och det vore mycket värdefullt om justitieministern ville, här och nu, i anslutning till den här interpellationen, redovisa sin hållning till det som jag har pekat på.

Självfallet är det ett grundläggande krav att ingen döms på otillräcklig utredning. Men begreppet rättssäkerhet får inte fattas så snävt. I den för alla eftersträvansvärda rättssäkerheten måste också ingå ett skydd för människor mot att bli utsatta för brott.

Min interpellation hade också ett andra avsnitt. Denna andra del grundar sig på information i pressen — det vill jag gärna understryka — om vad justitieministern uttalade beträffande behandlingen av s.k. ekonomiska fångar. Jag utgår inte alls från att reportagen är korrekta, men jag vill ändå återge de uttalanden som lades i justitieministerns mun och som föranledde mig att ställa mina frågor. Först och främst kan jag konstatera, att justitieministern skulle ha sagt, att reglerna för hur ”ekonomiska” fångar skall behandlas i fängelse kommer att skärpas. Det nuvarande systemet är anpassat efter människor som behöver social rehabilitering. Ett sådant behov föreligger normalt inte när det gäller det här klientelet, säger justitieministern. Även på den här punkten är justitieministerns svar bra. Jag tycker att justitieministerns interpellationssvar har mycket litet att göra med de texter som jag läste upp ur tidningarna — det är en mycket mera balanserad inställning till problemet som framkommer i interpellationssvaret. Men likafullt ställer jag mig frågan: Vad är avsikten med att utse den här kommittén? Vilka mål är det som justitieministern vill uppnå genom kommitténs arbete? Frågan är utomordentligt angelägen — det är ett ganska långtgående ministerstyre som skymtar i förlängningen av tillsättandet av kommittén. Som justitieministern anförde i svaret har vi en lag om kriminalvård i anstalt som har antagits av en enig riksdag. Jag har aldrig förut hört att den har varit särskilt omtvistad, och det har jag inte heller kunnat finna när jag läst lagtexten och förarbetena till den. Det förefaller vara en lagstiftning som vi tycker om här i landet, och den går ut på att alla skall behandlas lika. Det är domstolarna som avgör hur brottet skall bedömas, och därefter överlämnas den dömde till kriminalvården och faller därvid under lagen om kriminalvård i anstalt. Jag skall inte citera den — jag är övertygad om att justitieministern kan den bättre än jag. Men man har onekligen rätt att fråga justitieministern hur en kommitté över huvud taget kan få i uppdrag — det har den tydligen fått, även om jag inte känner till det verkliga innehållet i uppdraget — att se över om justitieministern kan framlägga några förslag på det här området när vi på området har en lagstiftning som antagits av riksdagen.

I detta andra avsnitt är min fråga till justitieministern: Kan jag litet tydligare få angivet vad som är målet med kommitténs arbete och vad justitieministern strävar efter när det gäller vården av dessa fångar?

Fru talman! Jag kan inte kommentera det uttalande om rättssäkerhet som Nic Grönvall här återgav, helt enkelt därför att jag inte vet vem som har gjort det, och jag vet inte heller om vederbörande verkligen uttryckt sig så som Nic Grönvall uppgav. Jag föredrar att säga var jag själv står i den frågan; det kan man läsa ut av den bilaga till eko-brottspropositionen som jag har signerat. Jag har där sagt att en av huvudriktlinjerna vid kampen mot den ekonomiska brottsligheten är att traditionella rättssäkerhetskrav skall vara uppfyllda. Vad menar jag då med ”rättssäkerhetskrav”? Till en början menar jag att lagarna skall vara klart och entydigt utformade, så att de går att tillämpa på ett enhetligt sätt. De skall också vara utformade så, att man i rimlig utsträckning i förväg kan förutse resultatet av lagtillämpningen. De skall medge att lika fall behandlas lika, och i lagtillämpningen skall naturligtvis varje fall utredas ordentligt. Detta är självklarheter, men jag har ändå velat uttala dem. Jag har förklarat att de givetvis gäller även i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta har lagts fast såsom en av de riktlinjer som bär upp propositionen. Rättssäkerheten har både för mig och för Nic Grönvall även en annan sida. Vi skall naturligtvis vara skyddade mot brott. Samhället skall ta itu med dem som ställer sig vid sidan av regelsystemet. Därför innehåller regeringens proposition om den ekonomiska brottsligheten åtskilliga åtgärder som är ägnade att effektivisera kampen: enklare och rakare lagregler, mera resurser, bättre kvalificerade resurser samt utbildning. Jag skall inte gå längre när det gäller att återge innehållet i propositionen. I de övriga frågorna om villkorlig frigivning vill Nic Grönvall att jag skall tala om litet närmare vad jag är ute efter. Jag skall gärna göra det och på ett väldigt enkelt sätt. Jag har såsom bakgrund det enkla konstaterandet att kriminalvårdens hela behandlingssystem är utformat huvudsakligen med tanke på ett klientel, som är socialt handikappat i olika avseenden och som behöver en social rehabilitering. Sedan har vi i detta klientel fått in en relativt ny grupp, som inte har dessa sociala handikapp och rehabiliteringsbehov. Då kanske det är rimligt att undersöka om systemet är väl anpassat till den senare gruppen. Bakgrunden till att jag då tog ett initiativ och bildade en arbetsgrupp var vissa uppgifter om behandlingsfall, där allmänheten tog sig litet för pannan och undrade om det var så här systemet skulle fungera. Utan att på något sätt gå in i något av dessa fall hade jag förståelse för den reaktion som jag mötte bland väldigt många människor. Därför tillsatte jag arbetsgruppen. Den har ännu inte fått några direktiv. Jag har sagt åt den att den skall se på hur systemet fungerar och sedan redovisa för mig. När jag har fått den redovisningen, skall jag överväga om jag skall ge arbetsgruppen några särskilda direktiv för dess fortsatta arbete och om jag behöver ange någon särskild viljeinriktning. Längre har jag inte kommit. Nic Grönvall kan vara övertygad om att jag, om jag kommer fram till att vi skall göra ändringar i systemet som innebär att vi frångår gällande lag, naturligtvis inte skall göra detta på egen hand, utan då får vi överväga ändringar i lagarna.
Fru talman! Justitieministerns inlägg är egentligen lika sympatiskt som interpellationssvaret. Han uppehåller sig nu vid sådant som vi är rörande ense om. Men det hjälper ändå inte. Det är fortfarande angeläget att justitieministern tar ståndpunkt till den mening som jag läste upp. Jag kan inte garantera att uttalandet har gjorts av någon speciell företrädare för eko-brottskommissionen, men det har tillskrivits den. Det är angeläget därför att propositionen om riktlinjer för kampen mot eko-brotten är ytterst försåtligt skriven. Den innehåller en lång rad truismer som alla är överens om. Jag noterar att justitieministern har återkommit till somliga av dem.

Den sammantagna effekten av alla de välskrivna riktlinjerna blir att den enskildes rättssäkerhet försämras. Därför hade det varit befriande att höra att justitieministern kunde ta ärligen avstånd från den tanke som jag nämnde förut, vem sorn än har framfört den — vem det är kan jag alltså inte garantera. När det slutligen gäller den mindre väsentliga frågan om justitieministerns åtgärd, förstår jag att det var en åtgärd litet grand i populismens tecken. Jag förstår att folk tycker illa om att läsa att människor som dömts till långvariga straff för ekonomiska brott reser till Genåve och gör affärer. Det måste man tycka illa om. Men vad jag ville med min fråga markera var att det i det nuvarande rättskomplexet finns lagt på en myndighet att tillämpa den gällande lagen just med hänsynstagande till vad justitieministern säger i interpellationssvaret, nämligen att den ger ett betydande utrymme för individuell behandling av de intagna i kriminalvårdsanstalt. Man kan alltså förvänta sig att kriminalvårdsmyndigheterna inom ramen för nuvarande lagstiftning kan ta hand om det problem som möjligen har gjort ont när man är justitieminister och blir kritiserad för att en känd ekonomisk brottsling har stora friheter.
Fru talman! Att Nic Grönvall kallar mig för populist tar jag med knusende ro. rättssäkerhet och integritet IT övrigt vill jag beträffande den ekonomiska brottsligheten och de förslag vi har lagt fram inte säga mera här avslutningsvis än att effekten av de förslagen skall bli att den som till äventyrs tänker försörja sig på fiffel, skatteundandragande och annan ekonomisk brottslighet skall i fortsättningen leva farligt. Det är jag övertygad om att hela den seriösa företagarvärlden och den svenska allmänheten tycker är en utomordentligt positiv effekt.

Herr talman! Rune Gustavsson har frågat jordbruksministern vad den svenska regeringen gjort för att följa upp 1982 års beslut i Nordiska rådet angående bekämpningen av narkotikamissbruket samt vad den svenska regeringen gjort för att påverka den danska regeringen att komma till rätta med problemen i fristaden Christiania och dess narkotikamarknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I propositionen om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik, som regeringen nyligen presenterade för riksdagen, finns en bred redovisning av olika åtgärder den svenska regeringen har vidtagit mot narkotikamissbruket. I propositionen finns också ett särskilt avsnitt om samarbetet i Norden. På grund av likartade allmänna förutsättningar och den geografiska närheten är samarbetet inom Norden särskilt viktigt. Det förekommer ett omfattande samarbete på olika nivåer. Samarbetet har under senare år utvidgats och konkretiserats. Inom polisens och tullens områden har det fått en mer operativ karaktär. År 1982 hölls ett gemensamt möte om narkotikaproblemen mellan de nordiska justitieoch socialministrarna. Mötet resulterade i ett beslut om att ett särskilt tvåårigt samarbetsprogram skulle genomföras. Programmet har bl.a. inneburit att ett nordiskt seminarium har genomförts om narkotikabrottsbekämpningen. Detta har i sin tur lett till att man gemensamt har utarbetet ett detaljerat förslag till åtgärder som överlämnats till ansvariga ministrar. Riksåklagarna i de nordiska länderna har diskuterat hur en mer likartad praxis i narkotikabrottmål skall kunna åstadkommas. En arbetsgrupp har vidare behandlat möjligheterna att utveckla jämförbara data om narkotikamissbrukets utveckling och omfattning. En nordisk konferens för narkomanvårdspersonal har anordnats och främst ägnats problem som rör kvinnliga missbrukare. Ett seminarium om information om narkotika — i första hand cannabis — har genomförts. Genom nordiska nämnden för alkoholoch drogforskning har en vetenskaplig sammanställning av forskningsresultat om cannabismissbrukets medicinska skadeverkningar utarbetats. De olika aktiviteterna har redovisats i sammanlagt fem rapporter. Dessa följs nu upp av ansvariga myndigheter. I februari 1984 genomfördes ett nytt möte mellan de nordiska justitieoch socialministrarna. Mötet antog en kommuniké i vilken angavs olika prioriterade områden för det fortsatta samarbetet. Bl. a. skall frågan om tekniska hjälpmedel och samarbetsrutiner inom polisoch tullområdet ägnas särskild uppmärksamhet liksom kartläggningen av införseln och distributionen av illegal narkotika, okonventionella arbetsmetoder samt utbildning och fortbildning av personal. Man skall också undersöka möjligheterna att bygga ut systemet med placering av nordiska poliser och tulltjänstemän som narkotikasambandsmän i andra länder. Samarbetet skall intensifieras vad gäller läkemedelskontrollen. Samarbetet skall vidare utvecklas när det gäller information, åtgärder inom skolans områden, insatser i lokala miljöer och behandling och rehabilitering av missbrukare. Utbytet av personal som i sitt arbete kommer i kontakt med narkotikamissbrukare skall intensifieras. Nordiska rådet rekommenderade i år Nordiska ministerrådet att utarbeta ett nordiskt handlingsprogram mot narkotika. Nordiska kontaktmannaorganet fick i uppdrag att utarbeta förslag till ett sådant program och har i sitt arbete utgått från de frågor som behandlades vid ministermötet. Kontaktmannaorganet har nyligen överlämnat sitt förslag till Nordiska ministerrådet. Nordiska rådet väntas ta ställning till förslag till handlingsprogram vid sin nästa session. När det gäller frågan om Christiania vill jag först och främst hänvisa till narkotikakommissionens promemoria nr 10, Internationellt arbete mot narkotika. I denna promemoria behandlas bl.a. frågan om Christianias roll för narkotikasituationen i Norden. Christiania spelar stor roll för detaljhandeln med hasch i Köpenhamn. Många svenskar kommer till Christiania. Flera av dem är mer eller mindre socialt utslagna och har ett etablerat missbruk. Andra svenskar, främst från södra Sverige, åker till Christiania för att köpa mindre partier som sedan smugglas till Sverige. I den mån dessa grips av dansk polis lagförs de numera i Sverige. Christianiafrågan måste ses i förhållande till den danska inställningen till cannabis, som skiljer sig från den svenska. Det är i första hand denna skillnad i synsätt och i praxis som vid upprepade tillfällen har diskuterats med danskarna på olika nivåer. Genom det intensifierade nordiska samarbete som nu genomförs har vi rika tillfällen att fortsätta denna diskussion. Vi kommer att med all kraft försöka utveckla detta samarbete, där ett av målen är att vi i Norden skall nå fram till gemensamma uppfattningar och en gemensam, restriktiv hållning till cannabis och andra droger.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sigurdsen för svaret på min Fredagen den interpellation.

Efter en lång rad skottlossningar och överfall uppmanas turister att inte besöka Christiania. Enligt polisen är det huvudsakligen besökande skolklasser från Jylland och från Sverige som beger sig till fristaden för att se vad som försiggår i denna speciella miljö. Den danska polisen anser att de förhållanden som nu råder i Christiania är helt oacceptabla och att anledningen härtill kan sökas i politikernas vacklande hållning, då något beslut att stänga Christiania inte har fattats. När jag läste dessa uppgifter, skrev jag till ordföranden i Ministerrådet, den svenske samarbetsministern, för att höra vad Ministerrådet egentligen har gjort för att följa upp det beslut som Nordiska rådet vid sin session i Helsingfors i mars 1982 fattade nästan enhälligt.

Det var samma målsättning som den svenska riksdagen lade fast våren 1978 på förslag av den dåvarande regeringen Fälldin. Nordiska rådet beslöt vidare att Ministerrådet aktivt skulle verka för ökade resurser för tull och polis samt för att intensifiera samarbetet mellan tulloch polismyndigheterna på nationellt och nordiskt plan i syfte att komma till rätta med narkotikamissbruket och narkotikabrottsligheten. Likaså beslöt rådet att verka för att en enhetlig rättstillämpning på narkotikalagstiftningens område kommer till stånd. Rådets beslut innebär att den situation med öppen narkotikaförsäljning som råder i Christiania inte kan accepteras. Den måste med kraft bekämpas av de nordiska länderna gemensamt. Christiania är icke bara en dansk fråga. Christiania är ett nordiskt problem. Med utgångspunkt i det förhållandet har ministerrådet att handla. Som framgår av det svar som jag har fått hölls 1982 ett gemensamt möte om narkotikaproblemen mellan de nordiska socialoch justitieministrarna. Det var på vintern, alltså under Fälldins regeringstid, och initiativet togs av den dåvarande socialministern Karin Söder. Det program som 1982 lades fast har, som framgår av statsrådets redovisning, till viss del genomförts, men det inskränker sig till i stort sett några seminarier och en del diskussioner. Ett par viktiga punkter i det program som socialoch justitieministrarna enades om 1982 saknar jag i det svar som statsrådet här har givit. För det första uttalade ministrarna vid det tillfället att de var eniga om att ytterligare 93 intensifiera ansträngningarna för att stoppa narkotikahanteringen, även de speciella narkotikamarknader som finns i Norden. För det andra sade ministrarna att det är oacceptabelt om det inom något område är lättare att komma över narkotika än vad det är i Norden i övrigt. Dessa uttalanden riktade sig direkt mot Christiania. När jag nu tar del av statsrådets svar finner jag att statsrådet inte kan påvisa att några som helst åtgärder har vidtagits från den svenska regeringens sida för att komma till rätta med problemet Christiania. Statsrådet hänvisar till narkotikakommissionens promemoria nr 10. Den innehåller emellertid endast en redovisning av Christianias roll för narkotikasituationen i Norden — och Christianias betydelse i det sammanhanget är väl känd. Den känner polisen i södra Sverige, åklagare, domare och många andra som har kommit i kontakt med narkotikaproblem till. Statsrådet hänvisar också till den nyligen avlämnade propositionen om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik. Men i avsnittet om det nordiska samarbetet finns inte frågan om åtgärder mot narkotikasituationen i Christiania med. I slutet av sitt svar säger statsrådet: ”Christianiafrågan måste ses i förhållande till den danska inställningen till cannabis, som skiljer sig från den svenska.” Detta uttalande, fru statsråd, ger intryck av en beklämmande uppgivenhet, såväl från statsrådets som från Ministerrådets sida. Det är ett dåligt försvar för att inget har gjorts. Jag är klart medveten om den inställning till cannabis som finns i Danmark. Den skiljer sig till viss del från den nuvarande inställningen i Sverige. Men det är fråga om att driva kampen mot narkotika och skapa opinion. Så har vi lyckats göra i Sverige och i Norge. Tack vare det har vi istort sett kommit ifrån den flummighet och knarkliberalism som fanns i Sverige på 1960-talet och långt in på 1970-talet. Visserligen lever den kvar i vissa kretsar, men jag hoppas att vi inte skall behöva ta hänsyn till det. Nu är inte inställningen till cannabis enhetlig i Danmark. Det framgår klart av gjorda opinionsundersökningar. Det finns även i Danmark en stark opinion mot både cannabis och Christiania. Vid rådsmötet i Helsingfors 1982 togs den öppna haschförsäljningen i Christiania upp i en fråga. Svar gavs av den dåvarande danske justitieministern Ole Espersen. Han sade i sitt svar att varje försäljning av cannabis, också i Christiania, var i strid med den danska regeringens narkotikapolitik och måste bekämpas. Det framkom också av hans svar att Christianias framtid var under övervägande. I regeringens planer för Christianias framtid ingick som en klar förutsättning en stängning av haschmarknaden i Christiania. Dessa ord från den danske justitieministern vid det tillfället visar en helt annan uppfattning än den som statsrådet i sitt svar har gett uttryck för. Statsrådet redovisar också forskarnas arbete på detta område. De har gjort ett bra arbete. Vi har tillräckligt med underlag i dag om narkotikasituationen och dess skadeverkningar, nu är det politikerna som måste handla. Min uppmaning till slut, herr talman, till statsrådet Sigurdsen blir: Medverka till att det nordiska ministerrådet visar handlingskraft, och ser till att de

Herr talman! Jag vill till Rune Gustavsson säga att jag inte tror att det finns Å : Om bekämpningen någon skillnad i den aktivitet som regeringen Fälldin visade på detta område ; : Hd ; MaE jä av narkotikamiss S S m s och den som regeringen Palme visar. Vi är lika angelägna om att man i p.uketiNorden Norden skall kunna komma till rätta med dessa problem. Vi har varit mycket aktiva både på det nordiska planet, på det europeiska planet och inom FN. Detta är ett internationellt problem som inte bara berör Sverige. Rune Gustavsson! Enligt de uppgifter jag har fått från de svenska kuratorerna i Köpenhamn har antalet svenskar som bor i Christiania minskat, och antalet svenska ungdomar som tillfälligt besöker Christiania för att köpa hasch har också minskat. Det kommer naturligtvis svenska ungdomar till Köpenhamn för att köpa kanske i första hand cannabis. Men det är inte, vilket jag har sagt i mitt svar, ett fenomen som rör speciellt Christiania. Rune Gustavsson säger till mig att det uttalande som jag gör i interpellationssvaret — att det är fråga om ett större problem — är bevis på en beklämmande uppgivenhet. Herr talman! Då skall jag be att få citera vad Rune Gustavsson sade i en interpellationsdebatt i den här kammaren den 4 december 1981. ”Danskarna har en mer liberal inställning till detta problem. Men det handlar inte bara om Christiania. Christiania är en del av det här problemet.” Jag delar den inställning som Rune Gustavsson hade den 4 december 1981.

Herr talman! Jag vill säga till statsrådet Sigurdsen att jag hoppas att det inte är någon skillnad i inställningen till narkotikaproblemet mellan regeringen Fälldin och regeringen Palme. Men faktum kvarstår att regeringen Fälldin tog krafttag mot detta problem, och vi lade fram en proposition där riktlinjerna slogs fast för det arbete som vi sedan har försökt att följa upp. Det är ett internationellt problem — det är riktigt. Men därför måste vi på alla sätt arbeta dels nationellt, dels på ett nordiskt plan. Om vi inte gör det och de stora problemen i Christiania och i Köpenhamn utvecklas, riskerar vi att få en narkotikamaffia lik den man har i t.ex. New York. Jag deltog i FN:s session i september-oktober och hade då kontakt med dessa problem. Man berättade att narkotikamaffian i New York sysselsätter 300 000 personer i narkotikahandeln, och omsättningen för narkotikahandeln i New York uppskattas till betydligt större belopp per år än hela New Yorks budget. Det är utvecklingen ute i världen. Sedan säger statsrådet Sigurdsen att antalet svenska ungdomar i Christiania har minskat, enligt uppgifter från socialarbetare. Må så vara. Det är glädjande. Men problemet är den öppna försäljningen av narkotika i Christiania, där borden står dukade med olika slag av narkotika. Det är en öppen försäljning som pågår där, och det är detta som vi måste bekämpa. När jag säger att man visar en uppgivenhet från Ministerrådets sida och 95 från statsrådets sida menar jag att man icke har angripit problemet Christiania på det sätt som vi utgick ifrån att man skulle göra efter beslutet i Helsingfors 1982 och de löften som då utställdes från den danske justitieministerns sida. Statsrådet Sigurdsen citerade vad jag sade i en debatt 1981. Jag har inte ändrat uppfattning. Christiania är en del av narkotikaproblemet. Narkotikaförsäljning förekommer i Köpenhamn även utanför Christiania, men det är den öppna försäljningen i Christiania som vi arbetar för att få bort. Jag sade tidigare att det finns många i dag som känner till det här problemet. Jag har fått en avskrift av den skrivelse som statsrådet fått från kommunstyrelsen i Göteborg och där man uppmanar den svenska regeringen att ta itu med Christianiaproblemet. Än en gång: Jag hoppas att statsrådet Sigurdsen och den svenska regeringen i Ministerrådet verkligen aktivt arbetar för att komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Jag vill bara upprepa för Rune Gustavsson vad jag sade i slutet av mitt svar.

Vi är lika angelägna i alla länderna om att komma till rätta med de här problemen.
Herr talman! Jag tar statsrådet Sigurdsen på orden och hoppas att dessa diskussioner skall leda fram till bättre resultat under den närmaste tiden än under de två år som har gått.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

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är ju en ganska märklig ordning som har gällt hittills, att inte egenföretagarna har omfattats av statsbidraget till företagshälsovården. Den här diskrimineringen av egenföretagarna från samhällets sida är naturligtvis den främsta orsaken till att huvuddelen av de 1,5 milj. människor som i dag saknar företagshälsovård just är egenföretagare. Arbetsmiljöriskerna är inte mindre för de här företagarna. Däremot finns det en rad andra hinder utöver de rent ekonomiska som gör det svårt att få företagshälsovården utbyggd bland egenföretagarna. Det motiverar snarare ett högre statsbidrag för de grupper det här gäller. Svaret är positivt. Den proposition som aviseras i svaret skall innehålla förslag som omfattar egenoch ensamföretagarna — och det är bra. Det är otillfredsställande att så många fortfarande saknar företagshälsovård, som jag tidigare nämnde. En företagshälsovård som omfattar alla bidrar till att minska arbetsskadorna totalt i samhället, och det ger på sikt lägre kostnader för samhället. Därför är det angeläget att de här åtgärderna nu kommer snabbt. Företagshälsovårdsutredningen har angett att målet att alla skall omfattas av företagshälsovården skall vara uppnått i mitten av 1990-talet, alltså om tio år. Jag vill nu fråga: Är detta en målsättning som regeringen ansluter sig till och arbetar efter? Är man i så fall också beredd att från regeringens sida handla med sådan skyndsamhet och med en sådan prioritering att den grupp som hittills fått stå utanför systemet, dvs. egenföretagarna, nu i första hand snabbt kommer in i systemet?

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Reglerna för ATP-systemet skapades för mer än 30 år sedan. Då hade vi ett helt annat samhälle än nu, när pensionerna har börjat betalas ut. Likalönsprincipen hade t.ex. inte börjat tillämpas. Det skedde inte förrän på 1960-talet. Pensionen var avsedd att trygga familjeförsörjarens ekonomi. Detta märks också på änkepensioner och hustrutillägg. Makar förutsattes ha gemensam ekonomi livet ut. Så är det inte nu. Nu förvärvsarbetar kvinnor i nästan samma utsträckning som män, men ofta arbetar de deltid och finns i låglöneyrken. Dessutom måste de tidvis stanna hemma på grund av brist på barnomsorg. Dessa förhållanden gör det svårare för dem att få ATP-pension. LO:s utredning om pensionärers inkomster 1981 visar att av dem som pensionerats efter det att ATP-systemet börjat fungera fullt ut har männen dubbelt så mycket i pension som kvinnorna, änkepensionen inräknad. Deras ATP-pension är mer än tre gånger så stor som kvinnornas. Detta beror inte bara på samhällsstrukturen utan också på reglerna för poängberäkning. Att ett basbelopp dras av från inkomsten innan den är pensionsgrundande slår hårdast mot dem som har låga inkomster. Det deltidsarbetande affärsbiträdet med en lön på 45 000 kr. om året tjänar in en pensionspoäng, medan en person med dubbelt så mycket i lön får tre poäng. Båda avstår procentuellt lika mycket av löneutrymmet till pensionen, men den lågavlönade får ut en mindre del av det som har betalats in. 30-årsregeln slår också hårt mot kvinnorna, särskilt mot dem som kommer att gå i pension fram till år 2000. De har ofta arbetat många år före 1960 men under intjänandeåren tvingats göra avbrott. Barnomsorgen började ju inte byggas ut förrän på 1970-talet, så de har inte kunnat dra nytta vare sig av den eller av de senare tillkomna poängåren för vård av barn. Skulle man öka kvalifikationstiden till mer än 30 år och ha fler än 15 bästa år att räkna medelpoäng på, skulle detta slå hårt mot kvinnornas redan låga pensioner. Om man höjde gränsen för pensionspoäng till över 7,5 basbelopp, skulle klyftan mellan mäns och kvinnors pensioner öka ännu mer. Kvinnornas låga pensioner gör det också svårare för dem att pensionera sig före 65 års ålder. Gruppen kvinnliga pensionärer är ingen minoritet. Enligt LO-utredningen är 57 90 av ålderspensionärerna kvinnor. Då utredningen visat att denna grupp så mycket sämre kan utnyttja det nuvarande pensionssystemet för att få en acceptabel levnadsstandard efter pensioneringen, måste det anses angeläget att man i pensionsutredningen ägnar särskild uppmärksamhet åt detta problem.

Herr talman! Jag kan hålla med om det sista. Men när det gäller att räkna pensionspoäng kan det tänkas att man inte kan dra nytta av dessa förhållanden förrän efter 1990. Vi har ett beslut om att barnomsorgen skall vara utbyggd till 1990. Vi vet att vi har en miljon kvinnor som arbetar deltid. Det ser inte ut som om problemet skulle kunna lösas så snabbt. Skall vi då först offra de kvinnor som kommer att pensioneras fram till sekelskiftet, så att de bara skall leva på folkpension och pensionstillskott?